Herr talman! Jag skall bara ta upp en enda sak, nämligen möjligheten att pedagogiskt kunna uttrycka sig. Ingemund Bengtsson hade ingen erinran om mitt resonemang beträffande socialdemokraternas arbetsgivaravgift vad gäller kommunerna. Det tar jag som ett erkännande och så att han godtar mitt resonemang. Det är notabelt att Ingemund Bengtsson ansåg att socialdemokraternas förre bankchef, utrikesoch industriminister inte hade förstånd i dessa frågor, och hänvisade till andra personer. Sedan till frågan om kostnaden för industrin. Jag nämnde att den skulle ligga i storleksordningen 20 96 högre enligt oppositionens jämfört med regeringens politik. Låt mig då försöka en gång till. Devalveringen i augusti beräknas ha haft en effekt på 8 96. Devalveringen i april med 6 96 beräknas ha haft en effekt på 5 96. 8+5=13, eller hur, Ingemund Bengtsson? Socialdemokraterna har hårt kritiserat och sagt att det var fel att lämna det s.k. ormsamarbetet, alltså anknytningen av den svenska valutan till D marken. Effekten av denna anknytning till D-marken skulle, enligt enhälliga bedömare, ha betytt mellan 5 och 7 96 i negativ riktning för den svenska valutan. Låt oss då säga 6. 13+6=19 — det fick jag lära mig i skolan och jag skulle tro att det är samma sak för Ingemund Bengtsson. Sedan har vi de socialdemokratiska arbetsgivaravgifterna på 6 96. För kommunerna kan man räkna direkt på lönesumman. När det gäller industrin är det litet olika beroende på arbetsinsatsens storlek i den färdiga produkten. I vissa fall kan den vara hälften, i andra fall kan den vara tredjedel och i ytterligare andra fall kan den vara ännu mindre. Om vi tar exemplet att lönedelen är en tredjedel av varans värde blir arbetsgivaravgiftens andel 2 96. 19+2=21, eller hur, Ingemund Bengtsson? Om vi säger att lönesummans andel i den färdiga produkten är en sjättedel — det är i många fall alldeles för litet — kommer man fram till totalt 20 96. 13+6+1=20 926.
Herr talman! När jag talade om att vi inte skall leva över våra tillgångar så tänkte jag sannerligen inte på dem som är arbetslösa, t.ex. arbetslösa byggnadsarbetare. Det tror jag nog att Ingemund Bengtsson inser. Jag tänkte på svenska folket i dess helhet. Det går inte att år efter år låna pengar utomlands för konsumtion. Får jag sedan ställa en mycket kort fråga till Ingemund Bengtsson med anledning av hans resonemang om bostadspolitiken: Menar Ingemund Bengtsson att vi skall föra samma bostadspolitik som den socialdemokratiska regeringen förde, nämligen den som inte tog hänsyn till efterfrågan? Folk ville bo i småhus, men den socialdemokratiska regeringen ville bygga höghus. Eller skall vi bygga på det sättet som ni gjorde, nämligen så att vi plötsligt står där med ca 40 000 tomma lägenheter? Är det så ni menar att den borgerliga regeringen skall bygga?
Herr talman! Jag rekommenderar Jan-Ivan Nilsson att läsa i protokollet vad jag sade beträffande de matematiska uträkningarna. Det vore slöseri med tid att ännu en gång upprepa det jag på ett enligt min mening ganska pedagogiskt sätt försökte lägga till rätta. Så till frågan om kommunerna och arbetsgivaravgiften. Om kommunerna får betala 2 96 högre lön till sina anställda eller om de får betala 2 96 i arbetsgivaravgift kan ju inte spela någon som helst roll för dem. Vi hävdar nämligen att varje gång det gällde att höja arbetsgivaravgiften så ingick detta som ett led i lönepolitiken och i skatteomläggningen. Vi är helt klara över att om man ger de anställda en skattesänkning och finansierar denna med en arbetsgivaravgift, då har man redan konsumerat löneutrymmet för den kostnaden. Väljer man den väg som herr Fälldin uppenbarligen föreslog, nämligen att man bara skulle ta ut 1,5 96 och låta löntagarna betala den andra 1,5 procenten, så blir det samma kostnad för kommunerna. Vad sedan gäller de två procenten av arbetsgivaravgiften till strukturfonden, så vill vi ju använda den till aktiva näringspolitiska insatser, och det är vad kommunerna sannerligen behöver. På sikt skulle ju även kommunerna bli hjälpta av att man får fart på sysselsättningen, för om några drabbas — och drabbas hårt — av låg aktivitet inom näringslivet så är det just kommunerna. Till herr Wennerfors vill jag bara säga att vi har föreslagit åtgärder för att öka bostadsbyggandet med ungefär 15 000 lägenheter. Jag kan inte förstå annat än att detta är en riktig politik. Vi har ju behov av lägenheter. Vi har redan nu bostadsbrist i vissa kommuner, och vi har en stor del av byggnadsarbetarna gående arbetslösa. Vi behöver alltså ett ökat bostadsbyggande, och det råd vi har givit regeringen och som jag ger nu är: Öka bostadsbyggandet! Vi behöver bostäder, och vi behöver arbete åt byggnadsarbetarna.

Herr talman! Ingemund Bengtsson som elev har tydligen inte lyssnat på mig, men jag lyssnade däremot mycket intensivt på honom när han föredrog sitt resonemang om arbetsgivaravgifterna. Eller var det kanske så att Ingemund Bengtsson faktiskt lyssnade på mig och kom fram till att det inte fanns någon erinran mot min addition eller mot min beskrivning av devalveringens effekter, effekterna av kopplingen till den tyska marken och arbetsgivaravgiftens andel i kostnaden för industrin resp. kommunerna. Jag skulle vilja be Ingemund Bengtsson att ta kontakt med socialdemokratiska landstingsråd och kommunalråd så att han får en lektion — för en sådan behöver han verkligen — om effekterna av arbetsgivaravgiften för kommuner och landsting. Det är faktiskt inte så som Ingemund Bengtsson gör gällande här, nämligen att det är likgiltigt för kommunerna och för staten om de drar av en arbetsgivaravgift på 6 96 på lönen eller om motsvarande summa betalas ut som lön. Kommuner, landsting och stat tar ju ut mellan 50 och 75 96 i skatt av den lön som utbetalas. Effekten vad gäller uteblivna skatteinkomster blir mycket stor i samband med en arbetsgivaravgift. I de här frågorna behöver Ingemund Bengtsson en ganska ingående lektion, åtminstone om jag skall tolka hans inlägg så att han menar att det är likgiltigt för landsting och kommun om de betalar en arbetsgivaravgift eller om de betalar motsvarande summa i lön. Jag vill än en gång fråga Ingemund Bengtsson om det verkligen var så han menade.
Herr talman! Självfallet skall vi bygga bostäder om det finns behov av sådana. Men vi kan ju inte bygga bostäder enbart därför att vi just nu har byggarbetslöshet. Eller menar verkligen Ingemund Bengtsson att vi skall göra på det sättet? Om behovet av bostäder just nu inte är så stort och om det inte står i rätt förhållande till antalet byggarbetslösa, då måste vi ju här vidta arbetsmarknadspolitiska åtgärder på precis samma sätt som vi gör för varje annan bransch.
Herr talman! För dem som eventuellt följer debatten om sysselsättningen och om hur riksdagen tänker ordna arbete åt alla arbetslösa och klara sysselsättningen på sikt är det kanske litet genant att lyssna till hur debatten här begränsas till denna något förvirrande sifferexercis. Jag vill trots det säga följande till Jan-Ivan Nilsson: Hur mycket behöver en arbetsgivare betala i löneökning för att ge en person 100 kr. kvar när skatten är dragen? Det är det frågan gäller. Det viktiga med de här omläggningarna ha ju varit att arbetsgivaren fått betala mycket mindre i arbetsgivaravgifter än i löneökningar för att, som i det här fallet, ge vederbörande 100 kr. mer i form av sänkt skatt. Det skulle ha kostat arbetsgivaren flera gånger mer i löneutgifter. Alla de landstingsmän och kommunalmän jag har talat med har haft fullständigt klart för sig att den politik jag här talar för har varit mycket förståndig. Skatteomläggningen har i lönerörelserna hjälpt till att motverka en inflation, i varje fall har den sett till att inflationen inte har blivit så hög. Till herr Wennerfors vill jag säga att vi vet ju att det finns bostadsbrist, och vi vet att den kommer att förvärras. Vi vet också att det finns yrkesmän som inte vill något hellre än att arbeta. Det innebär ett oförsvarligt system att låta dem gå arbetslösa i dag. Vi vill f. ö. inte bara sätta fart på bostadsbyggandet. Vi har också lagt fram en rad förslag om ökade investeringar inom näringslivet och inom den statliga sektorn. Allt syftar till att få i gång byggnadsverksamheten, eftersom byggnadsbranschen utgör en motor på så många andra områden.

Herr talman! Några år in på 1980-talet kommer vi att ha åtskilligt fler människor i arbetskraften än det finns i dag — kanske rör det sig om 1/4 miljon. Det kan man lätt räkna ut med hjälp av befolkningsstatistiken och med några rimliga antaganden om att kvinnornas förvärvsfrekvens kommer att fortsätta att stiga. Men hur skall vi då på bästa sätt utnyttja de resurser som det här tillskottet innebär, dvs. hur skall vi föra en framgångsrik sysselsättningspolitik? Jag delar utskottets uppfattning att en framgångsrik sysselsättningspolitik förutsätter en ekonomi i balans och tillväxt. Ingemund Bengtsson har också påpekat detta i sitt intressanta inlägg här tidigare, och vi är på den punkten överens. Men en ekonomi i balans och tillväxt kräver i sin tur ett konkurrenskraftigt näringsliv. Inför oljekrisen och den accelererande inflationen för några år sedan valde de flesta länder att söka bekämpa inflationen och bytesbalansproblemen på bekostnad av en ökad arbetslöshet. Det kan vi inregistrera i en rad industriländer i Europa. Den internationella konjunkturen hade börjat avmattas redan före oljeprishöjningarna. Ändå stramade man i många länder åt den ekonomiska politiken. Det förstärkte nedgången, utan att nämnvärt påverka inflationstakt och bytesbalansunderskott. Sverige valde en annan väg. Med de båda Hagaöverenskommelserna som grund slog vårt land in på en alltmer expansiv ekonomisk politik. I avvaktan på en exportledd efterfrågeuppgång stimulerades den privata konsumtionen. Den här politiken försvagade naturligtvis bytesbalansen. Det var försvarligt, när en högkonjunktur bedömdes komma inom ett par år. Inhemsk expansion skulle överbrygga en tillfällig nationell konjunkturnedgång. Det var tanken. Den här s.k. överbryggningspolitiken ansågs inte bara försvarlig. Företagen skulle stå bra rustade när högkonjunkturen kom med en intakt och i många fall bättre utbildad arbetskraft. Balansen i de utrikes betalningarna skulle kunna återställas fram till år 1980, menade 1975 års långtidsutredning och skisserade ett par alternativ för detta. I några avseenden har överbryggningspolitikens syften nåtts. Vi har behållit en hög sysselsättning och en låg arbetslöshet. Främst därför att regeringen under det senaste året satsat större resurser än någonsin tidigare på det, bl.a. genom ett antal nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men samtidigt är det uppenbart att överbryggningspolitikens viktigaste förutsättning inte har uppnåtts: Den internationella konjunkturuppgången kom inte när vi väntade den. I stället blev avmattningen i världskonjunkturen osedvanligt djup och långvarig. Dessutom försämrades det svenska relativa kostnadsläget mycket kraftigt, och 1976 slutligen drabbades betydande delar av svenskt näringsliv av en strukturkris som träffat bl.a. varv och sjöfart, gruvor och stålindustri, teko och delar av verkstadsindustrin. Strukturkrisen hänger samman med oljeprishöjningar, lågkonjunktur och kostnadsläge, men också med skärpt konkurrens på världsmarknaden — bl.a. u-ländernas intåg i nya branscher. Det här har ställt regeringen inför en ny och svår situation. Den ekonomiska politikens övergripande mål har i det läget varit att med bibehållen full sysselsättning steg för steg återställa kostnadsläget och jämvikten i bytesbalansen samtidigt som prisstegringarna bekämpas. Till de viktigaste åtgärderna hör devalveringarna, utträdet ur ormsamarbetet, sänkningen av den allmänna arbetsgivaravgiften och de skattepolitiska åtgärderna. Jag håller på den punkten helt med Jan-Ivan Nilsson i hans tidigare inlägg att det här har varit avgörande faktorer i den ekonomiska politiken. Jag tror att man i dag vågar säga att den politiken börjar ge resultat. Jag har tagit upp den ekonomiska bakgrunden till sysselsättningspolitiken därför att den getts ett stort utrymme i de socialdemokratiska reservationerna till arbetsmarknadsutskottets betänkande om arbetsmarknadspolitiken som vi diskuterar i dag. I fråga om uppfattningen att sysselsättningspolitiken måste ses i ett vidare ekonomiskt-politiskt sammanhang råder det nämligen inte några delade meningar. Hur den ekonomiska politiken och näringspolitiken bäst skall utformas diskuterar vi i många andra sammanhang. Ändå ägnar utskottets socialdemokratiska ledamöter stor energi åt att i sin mångordiga reservation förklara varför de inte gillar delar av regeringens ekonomiska politik, finanspolitik, näringspolitik och energipolitik, de nuvarande insatserna för att stödja forskning och utveckling, byggnadsverksamheten och en del annat. Jag skall inte beröra alla de här frågorna. Låt mig bara konstatera att regeringens samlade ekonomiska politik är väl ägnad att stödja sysselsättningspolitiken. Med det konstaterandet vill jag återvända till den fråga jag inledningsvis tog upp: Hur skall vi utnyttja ett ökat antal personer i arbetskraften? Sysselsättningsökningen hittills under 1970-talet har burits upp av den offentliga sektorns expansion. Det har varit de traditionellt kvinnliga jobben inom vård och barnomsorg som expanderat kraftigast. Detta har sannolikt underlättat kvinnornas utträde på arbetsmarknaden samtidigt som det låst fast ett könsbundet yrkesval. De traditionellt manliga jobben bl.a. inom industrin och byggnadsverksamheten har samtidigt stagnerat och på flera områden gått tillbaka. Det kanske kan vara tillåtet att sticka in en liten mellanreplik till Ingemund Bengtsson när han talar om byggnadsverksamheten. Det har också sagts här i dag att socialdemokraterna byggde till sista byggnadsarbetaren.

I dag finns det 10 000 arbetslösa där. Det där resonemanget om byggande till siste byggnadsarbetare håller inte riktigt, och jag tror därför att tonläget måste sänkas något på den punkten. Det är säkert en viktig förklaring till den observation som sysselsättningsutredningen gör i sitt betänkande, nämligen att de traditionellt manliga jobben inom industrin har stagnerat eller gått tillbaka. Utslagningen av män från arbetsmarknaden har accelererat, bl.a. i storstadsområdena. Den könsbundna arbetsmarknaden harlett till minskade arbetstillfällen och därmed till minskade förvärvsfrekvenser för män, bl.a. i Storstockholmsområdet, därför att de jobb till vilka framför allt män med låg utbildning traditionellt sökt sig kraftigt har minskat i antal. Både för kvinnornas och för männens skull måste således det könsbundna yrkesvalet brytas. Ett viktigt mål för den ekonomiska politiken under de närmaste åren — och som omfattas av de flesta — är att häva sparandeunderskottet i svensk ekonomi och att återställa jämvikt i bytesbalansen. Det måste ske genom att industrins framtidsinvesteringar prioriteras på bekostnad av en del andra områden. Vi behöver en industriell expansion och en kraftig ökning av varuexporten i kombination med en betydligt långsammare importökning. Utvecklingen av handelsbalansen under de senaste månaderna antyder att vi är på rätt väg. Men delar av industrin har fortfarande betydande överlager som måste avvecklas innan produktionen åter kan höjas. När man skall bedöma sysselsättningseffekterna inom industrin måste man ta hänsyn till den produktivitetsreserv som kan finnas där. Genom att arbetsmarknadspolitiken medvetet inriktats på att hålla kvar arbetskraften i företagen under lågkonjunktur så kan produktionen rimligen höjas en hel del innan det blir aktuellt att nyrekrytera. Det här gäller framför allt exportindustrin. Samtidigt tror jag att man ibland har överskattat produktivitetsreserven. En hel del arbetskraft för produktionsökningen finns nämligen i branscher som sannolikt kommer att ha en måttlig efterfrågan också vid en allmän förbättring. Det gäller t.ex. varvsoch stålindustrin. Vi kan därför förutsätta att när efterfrågan från exportmarknaderna ökar, så kommer en del industrier snart nog att behöva nyrekrytera, medan andra trots uppgången kommer att vara överbemannade. Det kommer att ställa ökade krav på en rörlighetsstimulerande arbetsmarknadspolitik. Det är nödvändigt att vi kan erbjuda människor att byta jobb från hotade branscher och företag till sådana som expanderar och har goda framtidsutsikter. Det ökar den verkliga tryggheten mot arbetslöshet och ökar ofta också inkomsterna för dem som berörs. Det är viktigt att stimulera just den frivilliga rörligheten. Här spelar den nya arbetsförmedlingstekniken en stor roll. Försök vid ett företag i Sala med intensifierad arbetsförmedling baserad på databuren information om det samlade platsutbudet i landet har gett överraskande goda resultat. Vi diskuterar nu att gå vidare med en liknande metodik i samband med de personalförändringar som är nödvändiga i Svenskt Stål AB och hoppas därmed kunna undvika uppsägningar av traditionellt slag. Under de senaste åren har nedgången i industrisysselsättningen totalt sett i stort balanserats av uppgången inom framför allt den kommunala sektorn. Den snabba kommunala expansionen har kunnat accepteras i ett läge då konkurrensen om resurserna varit begränsad. Men under de närmaste åren måste vi satsa betydande resurser på en utbyggnad av industrin. Då kommer det också att behövas fler människor som arbetar inom industrin. Om den kommunala expansionen skulle fortsätta i samma takt som under de senaste åren, dvs. 4-5 volymprocent per år, skulle vi om ett par år få besvärande flaskhalsproblem på arbetsmarknaden med alla de konsekvenser detta innebär i form av löneglidning, inflationsimpulser m.m. Det är därför nödvändigt att dämpa den kommunala expansionstakten. Detta innebär givetvis inget stopp för den kommunala tillväxten. Kommunerna är ansvariga för utbyggnaden på ett par av de områden som i stor politisk enighet givits högsta prioritet — jag tänker på barnomsorgen och långtidsvården. Det innebär att kommunerna även under åren framöver kommer att göra anspråk på den tillkommande arbetskraften. I ett något längre perspektiv är det uppenbart att vi kommer att behöva mobilisera all den arbetskraft som finns i vårt land. Den kommer att behövas för att ge en mänskligare vård och för att klara en industriell expansion, även om maskinerna spelar en allt viktigare roll i industrin. Vi kommer också att behöva vara fler som klarar de nödvändiga uppgifterna i takt med att semestern förlängs, föräldrar får möjlighet att förkorta sin arbetsdag och andra reformer som minskar arbetsinsatsen för många. Däremot är det uppenbart att vi i ett kortare perspektiv alltid kommer att uppfatta det som ett viktigt problem att skaffa meningsfull sysselsättning åt människor, vilkas arbete hotar att försvinna. Ett villkor för att vi i längden skall kunna ge en meningsfull sysselsättning är emellertid att de tjänster och prestationer som människor utför efterfrågas av andra. Jag hyser alltså, herr talman, inte någon oro för att det i längden skall bli svårt att hitta meningsfulla arbetsuppgifter för de allra flesta, tvärtom. Det finns inte heller någon motsättning mellan å ena sidan en politik som syftar till industriell expansion och återställande av konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten och å andra sidan en politik som innebär en ökning av den offentliga sektorns personalintensiva verksamhet, som fyller viktiga behov och ger ett stort antal nya arbetstillfällen. Tvärtom, med en ekonomi i balans och tillväxt behövs alla de som i framtiden söker sig ut på arbetsmarknaden. En stagnerande ekonomi däremot skärper fördelningsproblemen, skapar nya motsättningar i samhället och utgör ett grundläggande hot mot den fulla sysselsättningen och våra ansträngningar att skapa arbete åt alla. Det är svårt att undgå intrycket att syftet med den mycket omfattande reservationen om sysselsättningspolitikens inriktning främst är att dölja vad som egentligen är det viktiga i dagens debatt. Den socialdemokratiska oppositionen sluter i stort sett upp bakom regeringens arbetsmarknadspolitik. Vad som skiljer är att oppositionen vill ha litet fler arbetsförmedlare, några bidragshöjningar, ett något tidigare införande av den allmänna platsanmälan och en proposition på grundval av det delbetänkande om arbete åt handikappade som sysselsättningsutredningen knappt hunnit lägga fram, innan reservationen skrevs. På den sista punkten kan jag lugna reservanterna. Det är min avsikt att efter remissbehandlingen lägga fram en proposition i höst med förslag om nya insatser för de arbetshandikappade. Då kommer jag också att ta upp frågan om ytterligare personalförstärkningar i arbetsmarknadsstyrelsen, vilket har efterlysts av ett par socialdemokratiska talare. Det som kan förefalla principiellt viktigast i de socialdemokratiska reservationerna är förslaget att man skall lagstifta om samhällskontroll vid nedläggning av företag. Som utskottet påpekar förfogar samhället redan i dag över ett stort antal instrument för att få informationen om förändringar i företagen och för att påverka de förändringarna. Frågan är, om en lagstiftning av den typ som reservanterna tycks tänka sig, i någon nämnvärd utsträckning skulle öka möjligheterna att påverka företagen. Jag är tveksam om det. Den socialdemokratiska argumenteringen i motioner, i reservationer och i debatten i dag är inte särskilt övertygande. Om jag förstått reservanterna rätt, så anser man inte att en lag om samhällskontroll vid företagsnedläggelser skulle användas för att förhindra en önskvärd strukturomvandling. Det är ju alldeles klart att föråldrade anläggningar måste läggas ner och ersättas av nya. Vad som ibland kan vara önskvärt är att kunna fördröja nedläggningar under en tid. Regeringen har också vissa instrument för detta. Några infördes så sent som under fjolåret. Jag tänker bl.a. på det s.k. 75-procentsbidraget och delvis också på 25 kronan, även om dess huvudsyfte är att motverka korttidspermitteringar i företag som har framtidsutsikter. Det pågår dessutom en översyn av stödet till nedläggningshotade företag. Syftet med den översynen är att ge oss bättre instrument att påverka nedläggningar och driftinskränkningar av olika slag. Att de berörda löntagarorganisationerna bör engageras i de bedömningar som då får göras är för mig en självklarhet. Samtidigt som reservanterna kritiserar företagsnedläggelser och vill ha en lag som förhindrar en del av dem säger man att man eftersträvar en mer offensiv sysselsättningspolitik. Det är också det viktiga. Näringspolitiken och sysselsättningspolitiken måste ha en offensiv inriktning. Det har jag också understrukit i det här anförandet. Därför anser jag att det allmänt hållna kravet på lagstiftning mot företagsnedläggelser bara kan gälla begränsade insatser i vissa enskilda fall. Det skulle av den anledningen vara av värde, om oppositionens företrädare i den här debatten kunde ge några exempel på konkreta företagsnedläggelser, där en lagstiftning skulle ha gett regeringen några handlingsmöjligheter, som man i dag inte förfogar över. Det allmänna talet i reservationen och i motionen ger nämligen inte någon större vägledning om vilka fall man haft i åtanke när man formulerat sitt krav. Det råder inte några delade meningar om själva principen. Vad man skulle kunna kalla obefogade företagsnedläggelser bör inte komma till stånd. Däremot tycks det råda delade meningar dels om samhällets och de fackliga organisationernas möjligheter att med de medel som i dag står till buds och med nya insatser av liknande slag motverka sådana nedläggningar, dels om möjligheten av att en ny lag mot företagsnedläggelser skulle få några större positiva effekter. Bevisbördan i det här fallet åvilar dem som rest förslaget om lagstiftning. Jag har, herr talman, tagit upp några av de socialdemokratiska reservationerna. Andra kommer väl i debatten att ta upp andra punkter, där vi har olika uppfattning. Det gäller, som jag och tidigare utskottets företrädare påpekat, i många fall detaljer. Det gäller bl.a. åtgärder för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor och bidraget till arbetarskyddsfonden. Ståndpunkterna är väl kända sedan tidigare. De gäller inte målen för arbetet utan de lämpligaste metoderna att uppnå dessa mål. Att ökad jämställdhet mellan män och kvinnor är en av de viktigaste samhällsfrågorna för 1980-talet är helt uppenbart. Arbetskraftens ålderssammansättning kommer att förändras under det närmaste årtiondet. I de arbetsföra åldrarna kommer de yngre att bli fler och de äldre att bli färre fram till mitten av 1980-talet. Därefter är det främst de som är mellan 45 och 64 år som kommer att öka i antal. Först får vi alltså en föryngring och därefter en föråldring av arbetskraften. Befolkningen i arbetsför ålder kommer att öka ungefär i takt med totalbefolkningen under 1980-talet. Antalet barn i skolåldern kommer att sjunka. Pensionärerna kommer däremot att öka i antal under samma tid. Den ojämna svenska befolkningspyramiden leder alltså till svängningar i arbetskraftens ålderssammansättning. Det kommer att påverka problemen på olika delar av arbetsmarknaden. Inte minst kommer det att prägla upplevelsen av var de största problemen finns. Så kommer exempelvis problemen för de unga att framstå som allvarligare än tidigare, helt enkelt därför att ungdomarna blir fler. 1976 fanns det drygt 100 000 16-åringar. Det antalet stiger nu från år till år för att under 1980-talets första hälft uppgå till mer än 120000 per år. Tonåringarna blir alltså betydligt fler. Det kommer att skapa ett tryck både på gymnasieskolan och på arbetsmarknaden. Det är därför inte bara mot bakgrund av dagens svårigheter för ungdom på arbetsmarknaden som jag nyligen lagt fram en proposition om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Det har jag också gjort i vetskap om att allt större ungdomsgrupper kommer att behöva samhällets stöd i framtiden för att få utbildning och för att kunna vinna fotfäste på arbetsmarknaden. Behovet av särskilda ungdomsåtgärder kommer att bestå även i goda tider och kommer kanske rent av att växa. Det är ett behov som vi måste möta. Annars kan vi inte steg för steg förverkliga den ungdomsgaranti som skall tillförsäkra alla ungdomar arbete eller utbildning. Ungdomarnas svårigheter på arbetsmarknaden är alltså påtagliga och riskerar att så förbli. Därför behöver de särskilda ungdomsåtgärderna byggas ut. Det gäller inte minst den grund som vi i propositionen om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten har lagt till ett nytt system för varvad utbildning och Men uppmärksamheten kring ungdomarnas situation får inte tillåtas överskugga det faktum att problemen är stora också för åtskilliga äldre på arbetsmarknaden. Den ökande förtidspensioneringen är ett tydligt tecken på detta. Utslagningen av äldre och handikappade från arbetsmarknaden till förtidspensionering måste motverkas. Utslagningen berör både män och kvinnor, men det tycks vara männen som är hårdast drabbade. I skogslänen är orsaken markerad brist på arbetstillfällen. I storstadsområdena, som också har en hög utslagning, rör det sig främst om sociala problem. De män som där står utanför arbetslivet är i allmänhet ogifta, ofta frånskilda. De har haft en stegvis allt svagare kontakt med arbetsmarknaden, allt längre arbetslöshetsperioder som övergått till att de så småningom ställts utanför arbetskraften. Oftast markeras den övergången definitivt med förtidspension. En mindre uppmärksammad form av utslagning gäller de ålderspensionärer som vill men sällan har möjlighet att jobba vidare på något sätt efter 65 år. Väldigt många blivande pensionärer skulle vilja arbeta i någon form efter den s.k. normala pensionsåldern. Genom rätten till delpension har vi gett dem som önskar det en viss möjlighet att stegvis trappa ner sin arbetsinsats före den ordinarie pensionsåldern. Det finns många som upplever den möjligheten som en stor befrielse, men det finns andra som skulle vilja göra en motsvarande nedtrappning efter det att de uppnått pensionsåldern. Något sådant finns det i dag i praktiken mycket små möjligheter till, tyvärr. Antalet personer mellan 45 och 65 år minskar, som jag tidigare sagt, tillfälligt under några år. Det bör kunna utnyttjas för konstruktiva insatser. Åren fram till mitten av 1980-talet kan komma att bli den lämpligaste perioden under överskådlig tid att genomföra vissa angelägna reformer för de äldre på arbetsmarknaden. Jag tänker då, herr talman, bl.a. på insatser mot utslagningen från arbetsmarknaden och för en mer flexibel pensionsålder, med verklig och av alla erkänd rätt att gå kvar i arbetet på heleller deltid inte bara fram till utan också efter 65 års ålder. Den grupp för vilken sådana reformer genomförs minskar i antal. Det bör göra reformerna lättare att genomföra — inte minst därför att den äldre arbetskraftens insatser kommer att värdesättas mer i takt med att de något äldre blir färre. Då bör vi skärpa kampen mot utslagningen från arbetsmarknaden och för allas rätt till förvärvsarbete så länge man kan och vill — även efter det man har börjat uppbära ålderspension.

Herr talman! Det fanns naturligtvis mycket i den nye arbetsmarknadsministerns inlägg som man har anledning att instämma i, men det hade jag inte avsett att ägna min korta repliktid åt. Arbetsmarknadsministern var synnerligen optimistisk när han riktade blickarna långt bort i framtiden, men vad vi saknade var väl närmast oron för dagen. Det är klart att man bör vara optimistisk inför framtiden, men man skall ju också vara realist för dagen. Det är ändå rätt oroande att industrisysselsättningen har minskat så kraftigt som den har gjort, dvs. med 100 000 jobb under den här regeringens två första år. Detta är mycket oroande. Att sysselsättningen har ökat inom den offentliga sektorn hjälper oss inte på grund av de väldig problemen av regional karaktär — sysselsättningen minskar i bygder där den offentliga sektorn inte ger något tillskott. Jag tycker därför att man bör kunna fordra av arbetsmarknadsministern att han känner oro och ansvar för dagens situation och talar om för oss vilka konkreta åtgärder som sätts in för att öka industrisysselsättningen. När herr Wirtén säger att arbetslösheten bland byggnadsarbetarna var högre på 1960-talet än nu är det ett rasande dåligt argument att komma med, och det hjälper föga att säga till de 10 000 arbetslösa byggnadsarbetare som vi har i dag: Ni skall inte vara oroliga, för det var många fler arbetslösa på 1960 talet! Nu finns det visserligen också anledning att se närmare på de där siffrorna — det var ett procentuellt lägre antal då — men det är ganska ointressant. I dag är 10 96 av byggnadsarbetarna arbetslösa, och vi behöver ett ökat bostadsbyggande. Detta bör vara alldeles tillräckligt för att motivera att vi sätter fart på bostadsbyggandet i stället för att tala om att arbetslösheten var högre för 20 år sedan. Det är riktigt att vi är ense om arbetsmarknadspolitiken och menar att vi skall se till att alla människor som är utan sysselsättning skall sättas i arbete genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta är alldeles klart — och det vore ju underligt eljest, eftersom den moderna arbetsmarknadspolitiken ändå har tillkommit genom socialdemokratins försorg. Vad vi har föreslagit i reservationen på denna punkt är minsann inte bara litet här och litet där, utan vi har tagit upp väsentliga frågor. Att vi redan i den stora principiella reservationen har tagit upp frågor som rör näringspolitik och allt möjligt annat beror på att vi har tagit hänsyn till sysselsättningen på sikt.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 835 ställt krav på ett krisprogram, som vi kallar det, mot utslagning, rovdrift och förstörelse av människor. Det förslaget har utskottet avvisat. Utskottet kan inte ställa sig bakom kravet på ett program av detta övergripande slag, säger man. Utskottet hänvisar till att den officiella sysselsättningspolitiken bl.a., som det står, skall ”inriktas på åtgärder som ger den enskilde möjligheter att medverka i arbetslivet efter sin förmåga”. Det är en intressant attityd från utskottets sida när man försöker tänka närmare över innebörden. Bakom allt detta ligger ju problemet: Hur ser man på den sociala utslagningen och utstötningen? Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern i anledning av detta.

Är detta också den folkpartistiske arbetsmarknadsministerns uppfattning? Inom vpk ser vi det nämligen på rakt motsatt sätt, att den centrala förklaringen — som naturligtvis inte täcker alla fall hundraprocentigt men som täcker de flesta — är en helt annan. För det första har dessa skenbart privata skäl naturligtvis en samhällelig bakgrund. I familjelivet avspeglas också de samhälleliga värderingarna, konkurrensen, hänsynslösheten, det bristande intresset för medmänniskor osv. För det andra — och det är det centrala — är det just den stigande arbetslösheten, de unormala prestationskraven och den dåliga arbetsmiljön som skapar utslagning och som ger upphov till fattigdom, störningar och neuroser. Och konkurrensmentaliteten driver på detta. Jag vill fråga Rolf Wirtén: Ser Rolf Wirtén bakom utslagningen dessa sociala orsaker, dessa samhälleliga orsaker, eller är han för en förklaringsmodell av den undanglidande och privatiserade modellen, som ju bekvämt förvandlar utslagningen till den utslagnes eget fel?

Herr talman! Får jag först konstatera att Ingemund Bengtsson tydligen i stort delade de principer som jag försökte anföra för arbetsmarknadspolitiken på litet längre sikt. Han var däremot undrande om jag inte hade mer att säga om arbetsmarknadspolitiken i det kortare perspektivet, den oro som han menade att det finns anledning att hysa för dagens situation. Och visst, Ingemund Bengtsson, skall det väl sägas att vi önskade en bättre arbetsmarknadssituation i Sverige än den vi nu kan konstatera att vi har. Men det är kanske värt, herr talman, att då också påminna om att just den här dagen är det rader av demonstrationer och strejker i flera andra länder som visar att man från framför allt löntagarnas sida har anledning att vara betydligt mer kritisk än man är här i Sverige. Regeringen och den majoritet som står bakom regeringen här i riksdagen har känt ett mycket stort ansvar för att hålla sysselsättningen uppe i det korta perspektivet. Vi har ju inte lämnat detta åt sidan. Tvärtom, som jag sade i mitt anförande, har större insatser gjorts av den nya regeringen än kanske någon gång tidigare under hela efterkrigstiden, så visst har vi intresserat oss för det här problemet. Vi har utnyttjat de instrument som den socialdemokratiska regeringen arbetade med i sin arbetsmarknadspolitik fram till 1976. Vi har också under Per Ahlmarks ledning funnit nya former för arbetsmarknadspolitiken och utvecklat den. Jag hoppas att det skall kunna vara möjligt att även i fortsättningen lyckas förändra vår arbetsmarknadspolitik i förhållande till den utveckling som sker i ekonomi och näringsliv. Jag har f. ö. också antytt att en viktig åtgärd är att nu försöka ta vara på det intresse som börjar växa fram i en rad företag, som har ett kommande nyrekryteringsbehov, och stimulera dem till att om möjligt tidigarelägga nyanställningarna. Det centrala är ju, Ingemund Bengtsson, att regeringen har lyckats att lägga en grund i sin ekonomiska politik för en bättre arbetsmarknad. Jag vill bestämt hävda att genom de åtgärder som många gånger diskuterats från denna talarstol har regeringen lagt den grunden. Vad skulle det ha inneburit, Ingemund Bengtsson, för industrisysselsättningen om priserna på svenska exportvaror legat 20 26 högre än de gör i dag? Det är ju vad socialdemokraterna föreslagit genom att ställa sig vid sidan av besluten om devalveringar och vissa skattelättnader och vilja att lägga nya bördor på näringslivet. Detta har diskuterats här tidigare i dag, och jag skall inte upprepa sifferexercisen utan bara slå fast att det rör sig om en 20-procentig skillnad, som naturligtvis skulle ha varit till oerhörd nackdel för svenskt näringsliv i konkurrensen på världsmarknaden. Det skulle ha gett utslag i en försämrad sysselsättning. Får jag så ta upp den sektor som Ingemund Bengtsson har visat ett visst intresse för i dagens debatt, byggnadsverksamheten. Denna verksamhet kännetecknas bl.a. av att det krävs långvariga förberedelser innan ett bygge kan startas. Planering och projektering sträcker sig normalt över flera år och kräver medverkan från olika samhällsorgan. Inte minst bostadsbyggandet är i sitt förberedande stadium beroende av åtgärder från olika samhällsorgan. Den nedgång i bostadsbyggandet som vi har upplevt under ett antal år är en följd av bristande aktivitet och framtidstro som ligger många år tillbaka i tiden. Antalet påbörjade lägenheter år 1977 var lågt — för lågt tycker vi i regeringen. Det var drygt 52 000. Antalet påbörjade lägenheter var dock större än 1975, ett år då Ingemund Bengtsson själv satt i regeringen. Då understeg antalet 52 000. Inför 1978 är förutsättningarna goda för ett bostadsbyggande som klart överstiger 1975 och 1976 års låga nivåer. Anpassningen av lånetaket till kostnadsutvecklingen kommer att ske på ett snabbare och smidigare sätt än tidigare, och det finns garantier för att kreditförsörjningen kommer att fungera tillfredsställande. Sänkningen av de garanterade räntorna för det bostadsbyggande som påbörjas 1978, ett förslag som riksdagen snart skall ta ställning till, kommer att ha effekter på igångsättningsviljan. Olika åtgärder vidtas för att förbättra planeringsoch projekteringsläget i kommunerna. Uppgifterna om bostadsbyggandet under de första månaderna av året tyder också på en ökning med 20 96, vilket stämmer överens med det uppställda målet i finansplanen. Ökningen av bostadsbyggandet kommer därför att bidra till en förbättring av sysselsättningsläget. Också ombyggnadsverksamheten på bostadsområdet och energisparande åtgärder i byggnader har successivt ökat under senare år och kommer att fortsätta att öka och ytterligare förbättra sysselsättningsläget. Ingemund Bengtsson tyckte inte att det var bra att jag hänvisade till situationen bland byggnadsarbetarna på 1960-talet. Jag hade inte ursprungligen tänkt göra det, men jag gjorde det därför att det från socialdemokratiskt håll har sagts här i debatten att man byggde till den siste byggnadsarbetaren. Det var inte så, Ingemund Bengtsson. Det var bara det jag ville påpeka med det anförda. Och jag tror att det är klokt att ha litet perspektiv på hur det har sett ut för byggnadsarbetarna under den tid vi har haft regeringsansvaret men också under den tid då Ingemund Bengtsson var med och hade regerings ansvaret. Situationen är ju den, Ingemund Bengtsson, att den arbetslöshet för byggnadsarbetarna som inregistreras i arbetslöshetskassorna har legat över 10 96 vid ett flertal tillfällen. F. n. är vi under 10 96. Vi beklagar självfallet att vi har så pass många arbetslösa inom byggnadssektorn, och vi har, som jag nyss redovisat, vidtagit åtgärder för att få i gång byggnadsverksamheten på ett påtagligt sätt. Och jag är övertygad om att när vi summerar 1978 kommer det också att visa sig i facit att vi har lyckats. Får jag så ta upp Jörn Svenssons fråga som jag faktiskt tyckte var svårfångad. Jörn Svensson brukar vara klar i sin argumentering, men den här gången hade jag svårt att riktigt förstå vad han ville komma åt. Det intressanta i frågan var emellertid: Vad vill vi göra för de socialt utslagna? Det är jag beredd att ta upp en diskussion med Jörn Svensson om. Det lär vi också få möjligheter att göra vid ett flertal tillfällen framöver. Som Jörn Svensson väl vet föreligger nu ett utredningsbetänkande från sysselsättningsutredningen, som jag finner mycket intressant. Det är ute på remiss, och vi skall förelägga riksdagen en proposition i anledning därav till hösten. Där finns många förslag om hur vi skall möta det problemet att människor håller på att slås ut från den reguljära arbetsmarknaden. Jag personligen tycker att den ökade förtidspensioneringen är oroande; det sade jag redan i mitt huvudanförande. Att man då på olika sätt försöker ge dem en chans att komma tillbaka på den reguljära arbetsmarknaden är ett exempel på åtgärder som jag gärna vill peka på, och jag vill fråga Jörn Svensson om inte också han är beredd att sluta upp kring dem. Det här är åtgärder som det huvudsakligen måste ligga i samhällets ansvar att klara. Därför kommer jag att göra allt jag kan för att föra en aktiv politik, som hjälper de socialt utslagna och andra svårt handikappade tillbaka till arbetsmarknaden, hjälper dem över huvud taget att få en dräglig tillvaro, socialt och ekonomiskt. Det är huvudsakligen samhällets ansvar att klara det. Om det var den deklarationen Jörn Svensson ville ha, så har han alltså fått den.

Herr talman! Rolf Wirtén säger att den borgerliga regeringen har lagt en grund i sin ekonomiska politik till den framtida sysselsättningen. Där delar jag inte hans mening. Vi har en helt annan uppfattning om den ekonomiska politiken, men den har diskuterats vid tidigare tillfällen och det är inte min uppgift att göra det nu. När det gäller bostadsbyggandet och byggnadsverksamheten fäste jag uppmärksamheten på att det var länge sedan — över ett år sedan — vi från socialdemokratiskt håll såg vart det barkade hän. Vi föreslog riksdagen en rad konkreta åtgärder, som alla syftade till ökat bostadsbyggande, och man hade varit i färd med högre bostadsbyggande om man följt våra förslag. Det påståendet är häpnadsväckande, att genom regeringens olika insatser har de svenska priserna sjunkit med 20 96. Jag tror inte att Rolf Wirtén med någon framgång kan inbilla så många människor det. Nu får ni bestämma er. Har vi en internationell konjunktur som gör det svårt för oss att sälja våra vanliga exportprodukter — eller har lönerna varit för höga? Ni får bestämma vilket argument ni skall föra fram, vi förnekar bestämt sambandet med våra löner. Det finns branscher och företag som säljer mycket bra på världsmarknaden oberoende av de påstått höga lönerna. Jag begärde ordet nu för att säga ett par ord om lagen om företagsnedläggningar; jag hann inte med det förra gången, eftersom tre minuter rusar i väg så fort. Rolf Wirtén sade att bevisbördan ligger hos förslagsställarna. Men har vi ändå inte här i riksdagen gång efter annan upplevt att bl.a. industriministern tillfrågats om vad som skall göras när nedläggningar är på tal. Då svarar man ständigt att det blir företagsledningarna som får sköta det. För oss är det därför självklart att vi även om vi har skaffat oss en del andra instrument — behöver en lagstiftning som ger samhället ökade och fördjupade möjligheter att aktivare ingripa vid företagnedläggningar. Visserligen är det sant att man när det gäller arbetsmarknadspolitiken och sysselsättningspolitiken gjort större insatser än någon gång tidigare — det har man varit tvingad till; annars hade ni fått höra på annat från vårt håll, för då hade arbetslösheten varit större. Men vi beklagar att så har behövt ske genom att ni har gjort för litet när det gäller byggnadsverksamheten, för att bara ta ett enda exempel.

Herr talman! Om jag var oklar i min fråga till arbetsmarknadsministern, så skall jag försöka formulera mig klarare i den här repliken. Om man har ett svårartat socialt utslagningsproblem, måste det man vill göra åt det i hög grad bero på hur man förklarar utslagningen. Det som jag tyckte var intressant var att det i debatten här kommit fram i princip två olika förklaringsmodeller. Frågan gäller: Blir man utslagen därför att man inte orkar med produktionslivets och det sociala livets påfrestningar, eller är det så att man inte orkar med påfrestningarna därför att man redan blivit föremål för de första stegen i en social utslagningsprocess? Från moderat håll har man här i dag fört ett resonemang som innebär att man använder en privatiserad förklaringsmodell, Man går tillbaka till folks privata förhållanden, skapar en bild av hur privata neuroser växer fram och hur det skapar en personligt betingad otillräcklighet inför de krav som produktionsliv och samhällsliv i övrigt ställer. Mot det ställer vpk en helt annan förklaringsmodell, en samhällelig förklaringsmodell.

Vi gör gällande att A och O, den mest grundläggande faktorn, i denna utslagningsoch sociala utstötningsprocess är det förhållandet att det finns ett otillräckligt antal stabila arbeten, stabila sysselsättningsmöjligheter, i förhål lande till det antal människor som behöver en stabil och trygg försörjning. Denna bristande överensstämmelse är kanske den viktigaste motorn i utslagningsprocessen. — Det är vår förklaringsmodell. Beroende på vilken modell man väljer hamnar man i helt olika politik. Då skulle jag vilja fråga den liberale arbetsmarknadsministern om han ställer upp på den moderata förklaringsmodellen eller om hans synsätt ligger mera i linje med den samhälleliga förklaringsmodell som jag här har redogjort för och som vill se samhällsprocessens utstötningsmekanismer som det mest grundläggande och primära.

Herr talman! Jörn Svensson försöker renodla de här två modellerna på ett sätt som jag tycker inte är möjligt. Den process som vi har talat om — den sociala utslagningen, eller vad vi nu vill kalla den — beror inte antingen på vad Jörn Svensson kallar en privatisering eller på samhällets grundstruktur. Den beror oftast på en samverkan mellan väldigt många olika faktorer. De kan ligga på det privata planet likaväl som de kan bero på samhällsstrukturen — påfrestningar som gör att människor inte orkar med sin arbetsdag så som vi skulle önska att de gjorde. Jag tror inte att man på detta sätt kan dela upp debatten så att det skulle finnas två grundorsaker till den utslagning som vi tyvärr kan notera för ett antal människor på den svenska arbetsmarknaden.

Nej, Ingemund Bengtsson, så lätt går det inte att komma ifrån den frågan. Vill Ingemund Bengtsson ett enda ögonblick förneka att devalveringarna, som socialdemokraterna gick emot, har medfört att vi i dag har ett i varje fall 15-procentigt lägre kostnadsläge gentemot utlandet än vi hade tidigare? Att detta har förbättrat svenskt näringslivs konkurrenskraft är det väl ändå bara dumt att fortsätta att förneka, Ingemund Bengtsson? Vi hörde tidigare att flera ekonomer nu klart säger att devalveringarna, i synnerhet den senaste, var framgångsrika. Det gäller Konjunkturinstitutets män, det gäller Nils Lundgren och Krister Wickman. Men de är tydligen inte längre några profeter som Ingemund Bengtsson vill lyssna till. Både Nils Lundgren och Krister Wickman har dock varit bekännande socialdemokrater, den senare t.o.m. ett framskjutet statsråd i den socialdemokratiska regeringen. Att då fortsätta att förneka devalveringarnas effekter tror jag är omöjligt, Ingemund Bengtsson. Det är de som är grunden för att svenskt näringsliv i dag har en betydligt bättre konkurrenssituation än tidigare. Vi har aldrig sagt att svårigheterna för det svenska näringslivet beror enbart på lönekostnaderna — det är det samlade kostnadsläget som har medfört problemen framför allt åren 1975, 1976 och 1977. Låt mig också något beröra lagen om samhällskontroll vid nedläggning av företag. Som jag sade i mitt anförande kan det behövas smidiga former för statliga ingripanden när företag hotas av nedläggning. Bl. a. kan det finnas behov av att ge arbetsmarknadsmyndigheterna större möjligheter än de har i dag att utifrån sysselsättningssynpunkt överväga en rekonstruktion. Inom departementet pågår f.ö. en översyn av stödet till nedläggningshotade företag. Den är ännu inte klar. Ett förslag föreligger sannolikt först till hösten. Jag kan naturligtvis inte föregripa resultatet av den översynen, men så mycket kan jag säga som att syftet är att ge ökat rådrum för att överväga frågan om fortsatt drift vid eller avveckling av företag som råkar i ekonomiska svårigheter. På det sättet bör garantier skapas för att alla rekonstruktionsmöjligheter övervägs innan ett definitivt beslut om nedläggning fattas. Jag har inte fått något svar på frågan i vilka fall nedläggningar som gjorts under 1970-talet skulle ha lindrats av en lag i enlighet med socialdemokraternas förslag. Något konkret exempel på detta har Ingemund Bengtsson inte kunnat ge. Herr talman! Med dessa ord tror jag att jag i stort sett besvarat de frågor som berörts.

Herr talman! För arbetarrörelsen har det alltid varit en central och viktig fråga att bereda arbete och därmed en meningsfylld tillvaro för människorna i vårt samhälle. Det har varit i samverkan med den fackliga rörelsen som socialdemokratin i regeringsställning byggt upp en arbetsmarknadsoch regionalpolitik som värnade om människors sysselsättning, regional utveckling, ökad trygghet och stigande välstånd i vårt samhälle. Vi har steg för steg tillskapat olika styrmedel och åtgärder för att påverka utvecklingen i önskad riktning inom näringsliv och samhälle. Detta möjliggjorde att hålla sysselsättningen på hög nivå samtidigt som vi höjde ambitionerna att med arbetsmarknadspolitiska åtgärder bekämpa dold arbetslöshet och undersysselsättning för grupper som tidigare funnit det meningslöst att söka sig ut på arbetsmarknaden. Arbetets värde för individ och samhälle har därvid varit den självklara utgångspunkten. Vår politiska målsättning ligger fast. I vår partimotion har vi redovisat detta och anvisat vägar och medel att förverkliga den. I debatten tidigare i dag har Bengt Fagerlund och Ingemund Bengtsson i sina inlägg motiverat detta, och jag ber att få instämma i deras inlägg. Herr talman! Jag skall här något kommentera reservationerna 3 och 4 som vi socialdemokratiska ledamöter i utskottet avlämnat till utskottets betänkande. För att kunna förverkliga de arbetsmarknadspolitiska målsättningarna krävs bl.a. en väl fungerande arbetsförmedling, som har tillgång på personal och tekniska hjälpmedel i den omfattning som erfordras. I det läge som nu råder med en allt kärvare arbetsmarknad ställs arbetsförmedlingen inför alltmer arbetskrävande uppgifter med ökade anspråk på förmedlingstjänster för placering av arbetslösa samtidigt som det minskade utbudet av lediga platser blir mer arbetskrävande och tidsödande och kravet på ökade kontakter med arbetsgivare ökar i motsvarande mån. Därför anser vi reservanter att det behövs bättre tekniska resurser och mera personal vid arbetsförmedlingen.

Herr talman! Så snart vi diskuterar arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitik här i riksdagen kommer företrädare för socialdemokraterna med påståendet att centern har lovat 400 000 nya jobb. Så blev också fallet i dag då Bengt Fagerlund påstod detta i sitt anförande. I slutet av sitt anförande höjde han visserligen budet till 900 000 — och det är vackert så — men han trodde inte på något statligt program för näringspolitiken. Det menade han hörde hemma i partipolitiken, och han rekommenderade Jan-Ivan Nilsson att motionera om ett näringslivsprogram till centerns riksstämma. Nu kan jag upplysa herr Fagerlund om att vi redan 1975 antog ett program för näringsoch sysselsättningspolitiken. För att herr Fagerlund m.fl. skall kunna ta del av detta program skall jag läsa in i protokollet hur vi ser på målsättningen Arbete åt alla. I programmets inledning säger vi: ”Sysselsättningsoch näringspolitiken måste ta sikte på att ersätta de arbetstillfällen som går förlorade genom strukturförändringar och att ge sysselsättningsmöjligheter för nya grupper som söker sig ut på arbetsmarknaden. Alla måste ha samma rätt till meningsfullt arbete oberoende av kön, ålder, bostadsort och utbildning. Antalet arbetstillfällen måste ökas med minst 400 000 fram till början av 1980-talet. Allas rätt till arbete skall kunna tillgodoses. Samtidigt måste kravet på balans mellan och inom regionerna upprätthållas. Nya arbetstillfällen måste komma till stånd inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn behövs nya arbeten inom bl.a. vårdsektorn, den sociala hemhjälpen, barnomsorgen, utbildningen, fritidsverksamheten och miljövården. Men utvecklingen inom näringslivet är en förutsättning för att stat och kommun skall kunna erbjuda en sådan ökad sysselsättning.” Jag ber herr Fagerlund att ta fram ett dokument, där det står att centern har lovat 400 000 nya jobb. Det är ju det ni påstår. För att uppnå detta mål har vi sagt att riksdagen skall fastställa övergripande riktlinjer för näringspolitiken i form av ett översiktligt handlingsprogram. Ett sådant program kommer nästa vår enligt vad industridepartementet har aviserat. Vi har vidare sagt att företagarföreningarna skall byggas ut till regionala näringspolitiska organ med länsdemokratisk förankring och att företagarföreningarnas verksamhet skall breddas. Detta har redan beslutats. Vi vill också att långtidsplaneringen på det näringspolitiska området förstärks, särskilt vad gäller investeringar, arbetskraftsförhållanden, energiförsörjning samt hushållning med naturresurser. Detta är övergripande mål. Vi har alltså på en rad punkter redan verkställt centerns förslag när det gäller att nå fram till arbete åt alla. Därtill har vi i anledning av en proposition för första gången beslutat om stöd till småföretagen. Till arbetsmarknadsutskottets betänkande har socialdemokraterna fogat några reservationer, där jag något skall kommentera reservationerna 2, 3, 4 och 7. I reservationen 2 tar socialdemokraterna i utskottet upp frågan om lagstiftning om samhällskontroll vid nedläggning av företag. Den frågan behandlades av riksdagen även under förra året. Liksom då begär man även i år att större företag som planerar mer betydande driftinskränkningar skall vara skyldiga att förhandla med regeringen om personalminskningarna, om regeringen så begär. Regeringen förutsätts vidare med stöd av lagen kunna föreskriva särskilda villkor för hur driftinskränkningar får genomföras, i undantagsfall även att personaluppsägningar t. v. inte får ske. Vid förra årets behandling av samma lagstiftningsyrkande anförde utskottet att det inte råder några delade meningar om samhällets behov av att i god tid få information om väntade förändringar i företagen. Samtidigt framhöll utskottet att det redan finns ett väl utvecklat nät av informationskanaler mellan näringsliv och samhälle. För regeringens del hänvisade utskottet särskilt till den i regeringskansliet på sommaren 1976 inrättade delegationen för etableringsfrågor. Dess verksamhet omfattade från början företag med hälften av alla industrisysselsatta i landet. Numera innesluts även konsumentoch producentkooperativa företag. Det samrådsförfarande som ligger till grund för verksamheten berör just sådana större företag som reservanternas lagstiftningsyrkande är begränsat till. När det gäller den egentliga kärnfrågan, nämligen om företag i vissa fall tvångsvis skall kunna åläggas att upprätthålla en icke lönsam produktion, erinrade utskottet i betänkandet 1976/77:26 om att förslag av den innebörden avvisats av riksdagen i december 1976. Det riksdagsbeslutet grundades på ett enhälligt ställningstagande inom utskottet. Vidare framhöll utskottet i samma betänkande att en samhällskontroll vid nedläggning av företag, utformad på det sätt motionärerna hade föreslagit, är diskutabel från både rättsliga och ekonomiska utgångspunkter. Sysselsättningsoch strukturproblemen borde angripas med andra och konstruktivare metoder, sade utskottet. z I den socialdemokratiska partimotionen liksom i reservation nr 1 sägs att den arbetsmarknadspolitik som regeringen för är alldeles för defensiv. Socialdemokraterna vill häremot ställa en offensiv politik. Ja, icke desto mindre lägger socialdemokraterna nu fram ett förslag till lag — i vällovligt syfte, det vill jag gärna medge — för att fördröja eller rent av hindra strukturförändringar inom näringslivet. När socialdemokraterna skall varudeklarera sin offensiva politik kommer de alltså dragande med ett nytt och i verklig mening defensivt vapen i den arbetsmarknadspolitiska arsenalen. Allmänna deklarationer och konkreta förslag går inte särskilt bra ihop. Utskottet har även i år vidhållit sin uppfattning i den här frågan, och jag ber därför, herr talman, att få yrka avslag på reservation nr 2. I reservationerna nr 3 och 4 tar socialdemokraterna upp frågan om personalförstärkning till AMS samt vidgade försök med allmän platsanmälan. I budgetpropositionen beräknas medel för förstärkning av arbetsmarknadsverkets personal med 225 tjänster. Det förutsätts att huvuddelen av personalökningen kommer den egentliga platsförmedlingen till godo. I sammanhanget anmäls i propositionen att AMS har medgivits att under hösten 1977 tidigarelägga nyanställning av 150 arbetsförmedlingsaspiranter för att de särskilda insatserna för arbetslös ungdom skall kunna ökas. Reservanterna anser att AMS får ett reellt tillskott av endast 75 tjänster, att jämföras med begärda 450.

Samma resonemang fördes från socialdemokratiskt håll i en partimotion förra året. Utskottsmajoriteten säger i år lika väl som i fjol att den inte kan biträda reservanternas uppfattning. Den tidigarelagda aspirantintagningen medför att de nya tjänsterna snabbt kan tillsättas med inskolad personal. Personalförstärkningen får därmed full effekt redan från början i stället för långt in på det nya budgetåret. I övrigt konstaterar utskottet att personalförstärkningens omfattning är en budgetmässig avvägningsfråga. Hänsyn måste tas till den strama utgiftsprövning som präglar statsbudgetens övriga delar. Sett mot den bakgrunden tycker vi att propositionsförslaget om 225 nya tjänster är en stark prioritering av AMS:s behov av personalförstärkning. När det gäller vidgade försök med allmän platsanmälan vill jag erinra om att dessa försök inleddes i tre län den 1 oktober 1976. Från dessa län rapporteras bl.a. en genomsnittlig ökning av antalet lediga platser med ca 40 96 jämfört med landet i övrigt. Antalet arbetssökande som anlitat arbetsförmedlingarna har också ökat, och det anmäls i propositionen att försöken med allmän platsanmälan från 1 november 1977 vidgats till Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. En nästa etapp bör enligt propositionen omfatta ytterligare fyra län, nämligen Jönköpings, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Värmlands län. Efter budgetpropositionens framläggande har regeringen beslutat att försöken med allmän platsanmälan skall starta i dessa län redan den 1 mars. Enligt utskottets uppfattning är den Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka avslag på reservationerna 3 och 4. I reservationen 7 tar de socialdemokratiska reservanterna upp frågan om en utredning om utbildningsfonder. I betänkandet Arbete åt alla förde sysselsättningsutredningen fram tanken att det i företagen skulle skapas särskilda utbildningsfonder. Sådana fonder skulle kunna användas som ett medel att hålla kvar personalen i en lågkonjunktur. Socialdemokraterna har i motionen 893 till årets riksdag begärt att frågan om utbildningsfonder skulle utredas. Ett liknande utredningsyrkande framfördes även förra året från socialdemokratiskt håll. Det avslogs dock med hänvisning till att man borde avvakta slutförandet av arbetet inom utredningen om företagsutbildning. Den utredningen har nyligen avlämnat sitt betänkande, som huvudsakligen är en kartläggning av företagsutbildningen. Utskottet har erfarit att regeringen avser att tillsätta en ny utredning med uppgift att studera bl.a. den aktuella frågan. Med hänsyn härtill är det enligt utskottets mening inte erforderligt med något initiativ från riksdagens sida. Jag ber därför att få yrka avslag på reservationen 7. I reservationen 13 har jag föreslagit att den centrala stiftelsen inom den skyddade verksamheten skall lokaliseras till Karlstad, och jag har gjort det mot den bakgrunden att den strukturomvandling som förestår inom de tunga industrierna, t.ex. pappersoch massaindustrin samt stålindustrin, riskerar att drabba Värmland särskilt hårt. Regeringen har också insett detta och på olika sätt stöttat upp Värmland, bl.a. genom att tillsätta Värmlandsdelegationen och anslå medel till dess verksamhet. Karlstads kommun har svårigheter när det gäller att upprätthålla sysselsättningen, även om utlokaliseringen av statliga verk har betytt utomordentligt mycket. Enligt uppgift skulle den centrala stiftelsen komma att omfatta 90-100 anställda.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

Herr talman! Allan Gustafsson har nu talat om för kammaren att centerpartiet redan har antagit ett näringspolitiskt handlingsprogram, och jag tar för givet att industriministern arbetar efter detta program. Men vad är det då som har hänt? Vad har hänt sedan centerpartiet fick ta hand om industriministerposten? Under åren 1974-1976 ökade industrisysselsättningen med 100 000 anställda. Sedan centern fick grepp om industridepartementet har sysselsättningen minskat med 100 000. Jag måste säga att spåren förskräcka, om detta är resultatet av centerns näringspolitiska handlingsprogramt Sedan tog Allan Gustafsson upp vår reservation 2, där vi säger att vi vill ha en [fagstiftning om samhällskontroll vid nedläggning av företag — vilket enligt Allan Gustafsson var fel. Låt mig då här ta ett exempel, där man skulle kunna tänka sig att en sådan lag kunde ha en viss betydelse. Scan Väst har beslutat att lägga ner slakteriet i Borås, men mot detta protesterar centerpartiavdelningar, centerpartistiska kommunalråd och alla berörda. Är det en strukturomvandling som är acceptabel från statliga och samhälleliga synpunkter? Nej, vi tycker inte det. Och därför undrar jag om det inte är ett sådant fall där man kanske kunde agera med hjälp av en lagstiftning.

Herr talman! Allan Gustafsson tog upp vår reservation 3 och hänvisade då till att aspirantintagningen skulle lösa problemen. Men vi har för vår del upplevt det så, att i det kärva arbetsmarknadsläge som vi nu har — som jag sade i mitt tidigare inlägg —är det ytterst angeläget att vi får en förstärkning nu genast. Därtill skall läggas det av regeringen påbjudna besparingsprogrammet, som bl.a. innebär en minskning av avlöningen med 1 procentenhet. För arbetsmarknadsverkets del betyder detta en minskning av avlöningsanslaget på 4 500 000 kr., vilket motsvarar 55 tjänster. Vidare har man infört en ändring av grunderna för beräkning av medel för tjänster i högstlönesystemet, vilket medfört att verket som erhållit ett högstlönesystem F10 för tjänster inom arbetsförmedlingen tappat medel jämfört med tidigare motsvarande lönen för ca 65 personer. Detta, herr talman, har inträffat i det mycket ansträngda arbetsmarknadsläge som vi f. n. har. Regeringen har för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder satsat ytterligare ca 2,5 miljarder kronor, men ingen som helst förstärkning av personalen har skett för att man skall kunna få någon effekt av denna satsning. Vi tycker att det vore befogat med en förstärkning. Får näringslivet stöd borde detta väl öka benägenheten att förstärka arbetsförmedlingarna för att få större effektivitet och uppnå det mål som vi satt upp för arbetsmarknadspolitiken. Detsamma gäller en utvidgning av den allmänna platsanmälan. Som tidigare redovisats ger en ökning av platsutbudet bättre förutsättningar att uppnå större effekt. I slutet av februari 1977 t.ex. hade vi 102 000 arbetslösa och 29 000 lediga platser. Under alla förhållanden är det rimligt att alla företag som rekryterar arbetskraft anmäler sina lediga platser till arbetsförmedlingen. Erfarenheterna från försökslänen visar att utbudet blir 40 96 högre än vad som eljest skulle ha blivit fallet. Enligt vår åsikt är detta motiv nog för att införa allmän platsanmälan i de län som nämns i vår motion. Samtidigt tillgodoses ett rättvisekrav. Varför skall de arbetssökande undanhållas delar av arbetsmarknadens arbetskraftsutbud?

Herr talman! Vad har centern och dess företrädare i regeringen gjort, frågade Bengt Fagerlund. Det är nästan en onödig fråga, eftersom alla vet vilka problem som ramlade över den nya regeringen redan vid tillträdandet, och alla vet också vilka insatser som har gjorts. Jag vill bara erinra om att exempelvis Järnverk 80 föll före regeringsskiftet, och orsaken känner ju alla till. Jordbrukskooperationens etableringar och lokaliseringar är väl knappast en riksdagsfråga, ty då skulle vi kanske också lägga oss i hur konsumentkooperationen etablerar sig eller drar in sina verksamhetsgrenar. Enligt min mening skall vi inte lägga oss i sådant. F. ö. är det den tidigare förda jordbrukspolitiken som ligger till grund för lokaliseringar och indragningar. Erik Johansson i Simrishamn talade för en ytterligare tilldelning av tjänster vid AMS och beklagade att AMS nu inte får det personaltillskott som enligt hans mening skulle behövas. Jag vill erinra om att AMS under 1970-talet enligt budgetpropositionen fått följande förstärkningar: 50 personer år 1970, 100 år 1971, 103 år 1972, 210 år 1973, 350 år 1974, 350 år 1975, 240 år 1976, 240 år 1977 och 225 år 1978. I genomsnitt rör det sig om 210 tjänster under vart och ett av dessa nio år. Det fanns år 1970 3 700 anställda vid AMS. Antalet har ökat med 1 865, inkl. årets förstärkning, eller med nästan 50 96. En så kraftig förstärkning som 450 nya tjänster, som socialdemokraterna nu vill ha, föreslog de aldrig så länge som de satt i regeringsställning.

Herr talman! Allan Gustafsson kommer tillbaka till hela resonemanget om regeringen och säger att det bara är dumt att fråga vad den nya regeringen har gjort. Jag slog fast att centern framhåller som en nyhet att man har ett näringspolitiskt program. Jag konstaterade att vi har ansvaret för industripolitiken och att sysselsättningen sedan ni fick det har minskat med 100 000 personer. Jag sade också att spåren förskräcker, om detta är ett resultat av ert program. Jag tog vidare inte upp Scan Väst som en jordbruksfråga utan med anledning av reservationen 2 om lagstiftning om samhällskontroll vid nedläggning av företag. Vi tar i vårt exempel upp ett fall där ett företag tänker koncentrera driften till ett enda ställe genom att lägga ned den vid ett annat. Det är på sådana punkter vi menar att den föreslagna lagstiftningen skulle kunna äga tillämpning. Att jag erinrade mig just detta fall berodde på att Scan Väst diskuterades bara för ett litet tag sedan. Det finns andra som köpt upp ett företag inom den enskilda sektorn för att stärka sin vinst i ett annat företag. Jag tog inte upp företaget just som jordbruksföretag utan konstaterar bara att en lagstiftning i ett sådant fall skulle ha kunnat ha sin betydelse.
Herr talman!

För att få en effekt av detta stöd borde det vara angeläget att förstärka arbetsförmedlingen och utrusta den med resurser för att nå de sysselsättningsmål som vi har satt upp och upprätthålla denna sysselsättning. Som jag sade tidigare, herr talman, är det ett rättvisekrav. Det skulle vara ett intresse för såväl samhället som de anställda att få ta del av det vidgade utbudet. Därmed når vi fram till en ökad effektivitet inom vår produktion. I övrigt skall vi när det gäller personalförstärkningen komma ihåg att det besparingsprogram som regeringen lagt fram får de konsekvenser och återverkningar på arbetsförmedlingens personalorganisation som jag anförde helt nyss.
Herr talman! Herr Fagerlund tycks leva i en värld för sig och inte vara medveten om vad som händer utanför den, när han attackerar centern för att det blivit 100 000 färre jobb. Anledningen till att jag läste upp delar av vårt handlingsprogram och vilka åtgärder som vi föreslagit och varit med om att besluta här i riksdagen var att Bengt Fagerlund uppmanade Jan-Ivan Nilsson att motionera om ett program till centerns riksstämma. Jag talade då om att detta inte behövs, utan att vi har ett bra program som vi arbetar efter och nu steg för steg försöker förverkliga. Vi har lagt grunden till en bättre näringspolitik än den som socialdemokraterna fört under sin tid i regeringsställning. Sedan några ord till Erik Johansson i Simrishamn när det gäller personalen på AMS. I den kraftiga personalförstärkningen som kom AMS till del 1974/75 ingår 120 aspiranter. Skillnaden är att med regeringens åtgärder får AMS chansen att tillsätta de 225 nya tjänsterna i samband med budgetårsskiftet. Med den tidigare socialdemokratiska modellen hade detta kunnat ske först omkring ett halvt år senare. Man kan bara fråga: Vilken modell är den bästa för den verkliga förstärkningen?

Herr talman! Låt mig börja med att göra en kommentar till en del av det som arbetsmarknadsministern sade, trots att han inte längre är kvar i kammaren. Jag har full förståelse för att man inte hela tiden kan sitta i kammaren under en sådan här lång debatt, men vi börjar tyvärr bli vana vid att statsråd avviker vid mitten av debatten för att sedan över huvud taget inte komma tillbaka. I det här fallet följer statsrådet inte ens debatten genom någon av sina nära politiska rådgivare — och ändå finns det väldigt många sådana politiska rådgivare just i arbetsmarknadsdepartementet. Arbetsmarknadsministern talade om byggandet och sade bl.a. att det krävs långvariga förberedelser innan ett bygge kan startas. Men numera måste man faktiskt också räkna med mycket långa behandlingsoch väntetider i regeringen. Jag är själv ordförande i HSB i Norra Stor-Stockholm och har även praktiskt fått erfara detta. Vi är inte ensamma om att ha fått byggen kraftigt försenade på grund av långa handläggningstider inom regeringen. Bengt Fagerlund och Ingemund Bengtsson har i sina anföranden tagit upp sysselsättningspolitikens inriktning. Jag skall inte gå in på det nu, men låt också mig konstatera att påfrestningarna på arbetsmarknadspolitiken blir orimligt stora när det saknas en ekonomisk politik och en näringspolitik som ger nya jobb. Fler människor än någonsin söker och behöver arbetsförmedlingens stöd i dag. Det finns ingen proportion mellan den ökning av arbetsuppgifter som arbetsförmedlingen skall klara av och den personaltilldelning som man får i årets budget. Detta har Erik Johansson i Simrishamn tagit upp i sitt anförande. Arbetsförmedlarna får mindre och mindre tid för varje enskild sökande. De upplever sig ständigt som otillräckliga. De arbetssökande som framför allt drabbas av detta är de som är nya på arbetsmarknaden — ungdomar och kvinnor —, de som har kort utbildning, de som saknar yrkesvana, de som har olika handikapp. Den borgerliga regeringen brukar — den har också gjort det i dag — berömma sig av att satsa mer på arbetsmarknadspolitiken än den socialdemokratiska regeringen gjorde. Mot denna bakgrund har jag oerhört svårt att förstå den njugga inställning som man har till de handikappade. Bidraget till utbildning av handikappade i företag utgår i normalfallet med 8 kr. Vi kräver en fördubbling av bidraget. Regeringen satsar miljarbelopp på olika slags stöd till företagen — och 8 kr. till utbildning av handikappade. Beror det på att kontakterna mellan näringslivets företrädare och regeringen är så mycket mer intensiva och intima än vad kontakterna mellan regeringen och de handikappades organisationer är? Samma snålhet präglar inställningen till det s.k. jämställdhetsbidraget. Det är också i normalfallet 8 kr. — av regeringen höjt till 14 kr. i åtta försökslän. Men kvinnornas svårigheter på arbetsmarknaden och den sneda könsfördelningen mellan olika yrkesområden är inte begränsad till dessa åtta län. Vi upprepar nu vårt tidigare krav på en höjning av bidraget till 16 kr. i hela landet. Vi kräver också en förenkling av bidragsvillkoren. Det är ett krav som vi hade med förra året och som riksdagen då faktiskt ställde sig bakom. Men tyvärr har regeringen inte följt riksdagens beslut annat än genom att i de åtta försökslänen ge länsarbetsnämnden möjlighet att ge bidrag för utbildning i fler yrken. Ibland blir. man hörsammad när det gäller åhörare — detta sagt inom parentes, som en kommentar till att en representant för arbetsmarknadsdepartementet nu kommer tillbaka in i kammaren. Det fattades alltså förra året ett beslut om enklare regler för jämställdhetsbidraget. I det beslutet fanns över huvud taget inte någonting som talade om en begränsning till åtta försökslän, men det är så som regeringen har tillämpat riksdagsbeslutet. Nuvarande regler är snåriga, snäva och krångliga — byråkratiska om man så vill. De infördes av den socialdemokratiska regeringen, men vi inom den socialdemokratiska oppositionen har för länge sedan — redan innan vi kom i oppositionsställning — upptäckt att reglerna inte fungerar, varför vi kräver en ändring. I andra fall brukar inte regeringen och utskottsmajoriteten dra sig för att ändra i den socialdemokratiska regeringens förslag, så jag förstår inte varför den drar sig för att göra det just den här gången. Det behövs inget ytterligare utredande. Vi kan konstatera att försöksverksamheten med jämställdhetsbidraget inte har fungerat särskilt bra på grund av för lågt tilltagna bidrag och alltför krångliga regler. Vi vill ändra på dem, och vi vill göra det nu. En annan verksamhet som däremot varit lyckad är försöken med könskvotering i företag som får lokaliseringsstöd. Denna lyckade verksamhet gör att vi vill gå vidare och pröva om inte kvoteringsmetoden kan användas också i andra sammanhang när det gäller statligt stöd till arbetsgivare. På den här punkten finns i betänkandet dels utskottsmajoritetens skrivning, dels en reservation från socialdemokraterna, dels ock ett särskilt yttrande från moderaterna. Majoriteten är positiv och kan tänka sig en kvotering men vill inte ge regeringen detta till känna. Moderaterna är däremot principiellt emot kvotering, och den enda anledningen till att de inte har reserverat sig måste vara att de vill klara regeringen undan tillkännagivandet. Kvinnornas arbetslöshet är hög — det vet vi alla, och det har också talats om det här — varför vi behöver utnyttja alla möjligheter som vi har för att ge kvinnorna arbete. Vi har tre års erfarenhet av försöksverksamhet med kvotering till lokaliseringsföretagen, och vi vet att den fungerar. Ta nu tag i den möjligheten och utnyttja den på andra områden också, och nöj er inte med att hoppas på att jämställdshetskommittén skall ta upp den här frågan! Den socialdemokratiska regeringens jämställdhetsdelegation inriktade sitt arbéte med praktisk försöksverksamhet på att stödja andra som jobbade för jämställdhet och på att vara pådrivande i de här frågorna. Den nya regeringen arbetar däremot med att lägga på sin jämställdhetskommitté det ena utredningsuppdraget efter det andra. Kommittén blir en del av utredningsmaskineriet, där man kan stoppa undan förslag som man inte vill göra någonting åt. Sysselsättningsutredningen har haft en försöksverksamhet i Gävleborgs län. Vi vill bygga vidare på den verksamheten och pröva möjligheterna till bättre samverkan med den kommunala vuxenutbildningen och med studieförbunden, framför allt för att ge kvinnor med kort grundutbildning chans till en yrkesutbildning. Det förslaget avfärdas emellertid på bara ett par rader av utskottsmajoriteten. Detta är ett av de många exempel på den självtillräcklighet och den ovilja som visats att på allvar ens pröva de förslag som vi socialdemokrater kommer med. Herr talman! I den socialdemokratiska motion som ligger till grund för reservationen har vi också tagit upp deltidsarbetet. De delarna av motionen har med hänsyn till riksdagens arbetsbelastning under våren skjutits på framtiden. Ur saklig synpunkt kan man beklaga detta. Antalet deltidssysselsatta bara mellan januari och februari i år ökade med 25 000 personer. Jan-Ivan Nilsson stod tidigare här i talarstolen och talade om de deltidsarbetande. Han sade att han hade läst utredningar som visade att de flesta deltidsarbetande kvinnorna var nöjda med sitt arbete. Ja, många är säkert nöjda, men det finns också tiotusentals deltidsarbetande kvinnor som inte är nöjda. En bekant till mig — ett deltidsarbetande affärsbiträde — berättade häromdagen att hon av sin arbetsgivare hade ställts inför alternativet att antingen sluta jobbet eller att gå ner från 25 till 21 timmar i veckan och att i stället för att arbeta mellan kl. 11 och 16 arbeta till 20 minuter i 7 på kvällarna samt att arbeta vissa lördagar och söndagar. Kvinnan har ett litet barn, som är på daghem, men dagis stänger kl. halv 7 och dagis är inte öppet på lördagar och söndagar. Den oförståelse för många av de deltidsarbetandes problem som visade sig i Jan-Ivan Nilssons inlägg tycker jag är mycket oroande. Ett av de största problem som vi har i dag på arbetsmarknaden är ungdomsarbetslösheten. Det var länge osäkert om regeringen skulle lägga fram någon proposition på grundval av sysselsättningsutredningens skrivelse, som kom tidigt i höstas. Och att regeringen hade svårt att bestämma sig förstår man, när man nu kan läsa propositionen. Av en regering som så många gånger och så ofta talat om en ungdomsgaranti borde man kunnat förvänta sig mer. Också detta får vi komma tillbaka till senare under våren när den propositionen och de motionerna skall behandlas. Men redan i dag går det att göra en insats för ungdomarna genom att rösta för reservationen 3, som Erik Johansson i Simrishamn har talat om. Låt mig citera ur propositionen om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet, där det från den borgerliga regeringens sida sägs: ”En tillräcklig och väl utbildad personal vid våra förmedlingar utgör grunden för ett framgångsrikt arbete i strävan att undvika arbetslöshet.” Herr talman! Jag har mest uppehållit mig vid reservationerna 6 och 11, och jag ber att få yrka bifall till dessa men också till övriga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! Alla människor skall ha rätt till ett arbete. Bakom den målsättningen ligger inte enbart synen på arbetet som ett medel till försörjning — även om det är nog så viktigt — utan också synen på arbetet som ett värde i sig, som en del i en social gemenskap som kan utveckla och berika en människa. Det finns inte någon oenighet mellan partierna i den synen på arbetet. Den redovisas också i den socialdemokratiska motionen, och Bengt Fagerlund var inne på den tidigare. Vi slog också här i riksdagen i december 1976 utifrån den grundsynen fast sysselsättningspolitikens uppgifter, som skall vara att öka sysselsättningen och att undanröja förvärvshinder av olika slag, så att alla som vill förvärvsarbeta skall kunna göra det. Då krävs åtgärder som ger trygghet i anställningen, åtgärder som ger den enskilda människan möjlighet att medverka i arbetslivet efter sin förmåga och åtgärder som främjar jämställdheten mellan kvinnor och män och som bidrar till en bättre regional balans. Om de här riktlinjerna var utskottet ense hösten 1976. Men utskottets majoritet slog dessutom fast att grunden för en framgångsrik sysselsättningspolitik är en god ekonomi och att förutsättningarna för sysselsättningspolitiken bestäms bl.a. av konjunkturutvecklingen och uppläggningen av den allmänna ekonomiska politiken. Utskottsmajoriteten hävdade att för att klara sysselsättningsproblemen på sikt måste samhällsekonomin vara i balans, åtgärder måste vidtas för att komma till rätta med vårt nuvarande underskott i bytesbalansen. Det måste skapas förutsättningar för en expansion av näringslivet, industrioch näringspolitik måste få en inriktning som främjar investeringar och tar vara på utvecklingskraften i företagen. Utskottets majoritet ansåg det också viktigt att det skapas gynnsamma förutsättningar för igångsättning av nya företag och för tillvaratagande av utvecklingsbara idéer. Mot det här avsnittet i betänkandet om samordnad sysselsättningsoch regionalpolitik reserverade sig socialdemokraterna. Nu är det intressant att notera att socialdemokraterna i sin reservation nr 1 till dagens betänkande hänvisar till det avsnitt de tidigare reserverade sig emot. Jag tycker det är glädjande, Anna-Greta Leijon, att socialdemokraterna nu ansluter sig till utskottsmajoritetens syn på sysselsättningspolitikens förutsättningar. Vi är alltså i grunden ense om att för att få fram fler jobb behövs en ekonomi i balans. Det måste skapas förutsättningar för en expansion av näringslivet. Industrioch näringspolitik måste få en inriktning som främjar investeringar och tar vara på utvecklingskraften i företagen. Det är bra att socialdemokraterna nu ger uttryck för samma uppfattning som utskottsmajoriteten redovisade redan hösten 1976. Utvecklingen på arbetsmarknaden präglades under 1977 av en vikande sysselsättning inom industrin och en ökande sysselsättning i den offentliga sektorn. Antalet sysselsatta har fortsatt att öka, och det är kvinnorna som står för den ökningen. Under 1977 var närmare 40 000 fler kvinnor sysselsatta än året innan. Det gäller huvudsakligen kvinnor över 20 år, medan antalet sysselsatta män i åldrarna 20-55 år i stort sett är oförändrat och sysselsättningen har minskat för män över 55 år och för både kvinnor och män under 20 år. Antalet timmar i arbetad tid har minskat. Ungdomsarbetslösheten är ett av våra stora problem. Arbetslösheten ligger dock totalt i förhållande till andra länder relativt lågt i Sverige — i februari 1978 kring 2,2 96. Det låter inte så oroväckande, men om man säger att det är 92 000 människor som är arbetslösa får det en annan dimension, eftersom all arbetslöshet är av ondo. Det finns givetvis regionala skillnader i vårt land. I Norrbotten t.ex. har vi en arbetslöshet på ungefär 5,4 96. Inom byggbranschen ligger den betydligt högre. Utan de kraftfulla insatser som regeringen gjort hade det varit ännu besvärligare. Vi har för Norrbottens del satsningarna på NJA, nuvarande Luleverken, på ASSI i Karlsborg, tidigareläggning av skolbyggen, industribeställningar, ökning av antalet beredskapsarbeten och utbildningsmöjligheter m.m. Låt mig ge ett exempel på hur regeringens sysselsättningspaket från i höstas nu ger Norrbottens ungdomar chans till utbildning. AMS fick då möjlighet att ordna yrkesinriktade kurser på upp till ett år — maskiner och lärare skulle köpas av företagen. Sysselsättningspaketet har nu resulterat i ett 15-tal yrkesinriktade kurser på NJA, som ger 175 ungdomar utbildning. ASSI startar utbildning för 137 ungdomar, och andra företag funderar på liknande åtgärder. Det här är, som jag ser det, mycket viktiga åtgärder som måste fortsätta. Mot bakgrund av de varsel som nu föreligger och de strukturella svårigheter som många branscher har är det viktigt att arbetsmarknadspolitiska åtgärder också i fortsättningen sätts in med kraft och att de utvecklas. Ett led i det arbetet är de förslag till åtgärder mot ungdomsarbetslösheten som arbetsmarknadsministern nyligen har lagt fram och som vi kommer att få diskutera här i riksdagen så småningom. Glädjande nog kan vi notera en viss tendens till ökning av de lediga platserna inom industrin. Men en svala gör ingen sommar, och vi måste fortsätta arbetet för att underlätta en expansion inom näringslivet. Allt fler människor deltidsarbetar — 940 000 personer på den svenska arbetsmarknaden. Av de 940 000 är 815 000 kvinnor. Det betyder att 9 av 10 är kvinnor. Av kvinnor med barn under 7 år förvärvsarbetade 1970 49,7 96.1977 förvärvsarbetade 66,2 96. Sysselsättningsutredningen har nyligen fått en rapport, en delbearbetning av 1974 års levnadsnivåundersökning, där det redovisas att mer än en halv miljon anställda av totalt ungefär 3,5 miljoner i privat och offentlig tjänst skulle vilja ha kortare arbetstider. Knappt 120 000 skulle vilja ha längre arbetstid. Undersökningsresultatet visar på att de anställdas faktiska arbetstider och arbetstidsönskemål i hög grad har samband med den enskildes könsroll och försörjningsbörda. Ju större familjen är, desto mindre är andelen heltidsarbetande bland de kvinnliga anställda, och desto högre är mannens andel bland dem med extremt långa arbetstider. Bara 50 96 av de heltidsarbetande småbarnsmödrarna uppger att den faktiska arbetstiden passar dem. Återstående 50 96 upplever att kortare arbetstid skulle passa bättre. I nästan samtliga deltidsarbetande grupper uppger 90 96 av kvinnorna att den faktiska arbetstiden är den som passar bäst. Ett undantag är ensamstående föräldrar, av vilka 20 96 svarar att längre arbetstider skulle passa bättre. Så långt referat av den här rapporten. Den ensamstående har troligen inte råd att ha kortare arbetstid och mannen i flerbarnsfamiljen behöver arbeta mer än 40 timmar per vecka för att klara ekonomin. Det här är inte bra vare sig ur föräldrarnas eller ur barnens synvinkel. Det är viktigt med valfrihet när det gäller arbetstidens längd, men det får inte vara enbart kvinnorna som deltidsarbetar. Männen måste uppmuntras att ta vara på de möjligheter som finns. Arbetsgivarna måste påverkas så att det uppfattas som positivt om en man tar ledigt eller vill korta sin arbetstid för att sköta sina barn. Deltidsarbetet måste bli ett inslag i arbetslivet som tas till vara av både män och kvinnor. Männen börjar nu få en högre andel deltidsarbeten på grund av delpensioner. Det skall vara naturligt för både män och kvinnor att under vissa tider kombinera ett deltidsarbete med studier eller med att ta hand om sina barn. Ett mer flexibelt och rörligt arbetsliv är något att sträva efter, och ledighet för att ta hand om barn borde inte som nu få vara ett hinder i karriären varken för män eller kvinnor. Det har alltid förvånat mig att värnplikt uppfattas som något positivt i arbetslivet, medan vård av egna barn har betraktats som hinder för avancemang och stimulerande uppgifter. Den som är deltidsarbetande måste ges större möjligheter till utveckling och nya arbetsuppgifter och skall inte heller missgynnas när det gäller sociala förmåner och trygghet i arbetet. Den information om deltidsarbetets villkor som nu startas är viktig. Arbetet för jämställdhet måste ske målmedvetet i hem, skola och arbetsliv. För att ge män och kvinnor ökade möjligheter till jobb måste vi också bryta synen på vad som är traditionellt kvinnligt och manligt arbete. Här har arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag en viktig uppgift. Det pågår bl.a. försök av olika slag inom arbetsmarknadsutbildningen. Försök med det s.k. jämställdhetsbidraget har pågått sedan 1974/75, och departementschefen föreslår att stödet skall fortsätta utgå. Han säger också att det är angeläget att denna utbildning får större omfattning. I åtta län utgår nu ett bidrag på 14 kr. per timme, i övriga län 8 kr. per timme. Det här bidraget har använts i begränsad omfattning. 1976/77 fick 229 personer anställning och utbildning genom jämställdhetsbidraget. Socialdemokraterna har reserverat sig för en ökning till 16 kr. per timme i hela landet och en ändring av reglerna, så att bidragskonstruktionen förenklas. Vi avstyrker med hänvisning till att departementschefen uppdrar åt AMS och jämställdhetskommittén att inför nästa budgetförslag redovisa dels en utvärdering av försöksverksamheten, dels ett förslag till framtida åtgärder. Vi tycker att det är rimligt att avvakta den utvärderingen och de nya förslagen innan vi går med på att höja bidragsnivån. Det är inte alls föranlett av någon njugghet eller av att vi vill stoppa något jämställdhetsarbete, utan vi försöker faktiskt driva de här jämställdhetsfrågorna. Utskottet avstyrker alltså förslaget. Trots omfattande informationsinsatser från bl.a. arbetsmarknadsmyndigheterna väljer både män och kvinnor yrkesutbildning enligt traditionen. På AMU-kurserna går t.ex. 2 96 av männen i utbildningen inom hälsooch sjukvård, medan 19 96 av kvinnorna söker dit. För att nu ge kvinnor resp. män vidgade möjligheter att utbilda sig för ett annat yrke föreslår arbets marknadsministern försök med att ge kvinnor resp. män som redan har anställning möjlighet till arbetsmarknadsutbildning vid AMU-kurser till yrken som domineras av det motsatta könet, även om det är fråga om utbildning till ett yrke som inte är bristyrke. Utskottet ställer sig bakom förslaget, som vi anser kan vara en del i arbetet för ökad jämställdhet. I sin motion tar socialdemokraterna också upp en diskussion om förutsättningarna för könskvotering med statligt stöd till företagen i likhet med vad som nu med relativt gott resultat gäller för lokaliseringsstödet. I reservationen vidgar man det till att vi skall pröva möjligheter till kvotering vid stöd till och etablering av företag inom näringspolitiken. Man påpekar också att det behövs möjlighet att styra utbildningen inom företagen så att jämställdhetsaspekterna tillgodoses. Tanken på en kvotering vid ytterligare företagsstödformer vill inte utskottet helt avvisa. Men dels har AMS till uppgift i jämställdhetsarbetet att stimulera arbetsgivare att rekrytera oberoende av kön, dels förutsätter vi att jämställdhetskommittén uppmärksamt följer utvecklingen. Jag förstår inte varför det skulle behövas utbildningsfonder för att få till stånd en bättre fördelning av internutbildningen inom företagen. Det är möjligt att vi behöver utbildningsfonder för annat, och möjligheten att skapa sådana skall också utredas. Men vi har ju jämställdhetsavtal mellan LO och SAF och mellan PTK och SAF. Inom de olika fackförbunden och inom en del företag har jämställdhetsprogram antagits. Om det inte räcker, kommer jämställdhetslagen framdeles att kräva åtgärder av företagen för att förbättra de lågutbildade kvinnornas situation. Av dessa skäl avstyrker vi socialdemokraternas reservation. När det gäller förstärkta insatser för kvinnor utan yrkeserfarenhet talar socialdemokraterna om den försöksverksamhet som bedrivits av AMS, SÖ och länsarbetsnämnden i Gävleborgs län. Anna-Greta Leijon talade om det socialdemokratiska förslaget. Jag har läst rapporten och tycker den är mycket intressant, men jag och utskottet menar att eftersom AMS har en försöksverksamhet som har utvärderats, så kan man arbeta vidare med den som grund; man vet hur den fungerar. Förslaget om att köpa utbildningsinsatser är bra. Det är viktigt att ta vara på alla de möjligheter som finns för att få till stånd utbildning för alla arbetslösa, för ungdomar och kvinnor. Men det finns redan nu goda möjligheter att köpa utbildningsresurser från AMU-centra, och AMU kan köpa utbildning hos företagen t.ex. Det bidragssystem för kommunala beredskapsarbeten som departementschefen föreslår kommer att ge ökade möjligheter för kvinnor och ungdomar att få en startpunkt för jobb eller utbildning. Det förslag som framlagts om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten och den proposition som kommer med förslag om att förbättra de handikappades ställning på arbetsmarknaden, med förstärkning av arbetsförmedlingarnas resurser, kommer, hoppas jag, att bli ett gott stöd för de allra ömtåligaste grupperna på arbetsmarknaden. Till sist, herr talman, skulle jag bara vilja kommentera några saker som Anna-Greta Leijon sade. Anna-Greta Leijon tog upp tjänsterna på arbetsförmedlingarna. Vi är medvetna om behovet. Det är vår målsättning att successivt förstärka arbetsförmedlingarna. Men departementschefen har aviserat att man skall överväga en ytterligare förstärkning av arbetsförmedlingarna i samband med propositionen om åtgärder för handikappade. Anna-Greta Leijon menade att vi försummar de handikappade, eftersom vi inte går med på en höjning av utbildningsbidraget från 8 till 16 kr. Eftersom sysselsättningsutredningens förslag är ute på remiss tycker vi det är rimligt att man väntar tills propositionen i denna fråga kommer innan man höjer bidraget. Det finns också, som utskottet har hänvisat till, möjligheter att höja bidraget redan nu för svårt handikappade. Jag tycker inte att budgetpropositionen försummar de handikappade. Arkivarbetet ökas nu med 500 platser från 1 januari 1978, anslaget för halvskyddat arbete höjs med 40 milj.kr., man ökar ramen för anordningsbidrag för verkstäder inom arbetsvården, och sedan kommer propositioner med förslag för de handikappade. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Eva Winther började med att hänvisa till den proposition om samordnad sysselsättningsoch regionalpolitik som Ingemund Bengtsson lade innan vi slutade regera. Jag tycker kanske att de borgerliga representanterna skall tala om detta med små bokstäver. Vad var det första den borgerliga regeringen gjorde när den kom till makten? Jo, den delade upp sysselsättningsoch regionalpolitiken på olika departement. Vår främsta kritik mot den borgerliga regeringens politik är just avsaknaden av en samordnad sysselsättningspolitik. Arbetsmarknadspolitiken är bara en del av den —-en del som är väldigt viktig men som inte kan lösa de grundläggande sysselsättningsproblemen vare sig i dag eller i framtiden. Sedan kom Eva Winther in på frågan om de deltidsarbetande, och precis som Jan-Ivan Nilsson talade hon om de många procent av dem som är nöjda med sin arbetssituation — en del kanske vill ha ännu kortare arbetstid. Men detta är bara ett bollande med siffror, det visar inte verkligheten som den är. Det finns i dag omkring en miljon deltidsarbetande. Många av dem även om det procentuellt är en liten del — har inte bra förhållanden i arbetslivet. De har inte samma villkor som de som heltidsarbetar. De får, precis som den kvinna som jag känner och som jag beskrev här, från arbetsgivaren villkor som är helt styrda av företagsekonomiska synpunkter och inte tar hänsyn till de människor som arbetar och till de barn som arbetstagarna har. Eva Winther berömde den informationssatsning som arbetsmarknadsstyrelsen nu gör för de deltidsarbetande. Det är på tiden att den satsningen görs! När vi vid denna tid förra året diskuterade socialdemokraternas krav på 500 000 kr. för en sådan informationssatsning var borgarna inte intresserade, då sade de nej. Jag är glad över att satsningen har kommit nu och kan bara inte förstå varför den inte kunde startas tidigare. För jämställdhetsbidraget behövs ingen utvärdering av det slag som Eva Winther talade om. Arbetsmarknadsstyrelsen har liksom vi påtalat att bestämmelserna inte fungerar. Vill man göra något bra av bidraget måste man ändra det. Vi skall inte behöva vänta ytterligare ett år. Jag är utomordentligt förvånad över att Eva Winther kan tala om de kraftfulla åtgärderna för Norrbotten — Eva Winther som ändå har så nära till de problem som finns där. Hur var det i Kiruna tidigare? Där kunde 400-500 ungdomar varje år räkna med att få ett jobb hos LKAB. Det företaget har nu nyanställningsstopp. Situationen i Kiruna är sådan att unga flickor skaffar sig barn enbart av det skälet att de inte får något jobb. Att någon då kan tala om kraftfulla åtgärder för Norrbotten måste verka som ett hån.

Herr talman! Jag uttryckte min glädje över att socialdemokraterna nu redovisade samma uppfattning som utskottsmajoriteten gjorde tidigare när det gäller behovet av en näringspolitik och en god ekonomisk politik som en grund för utvecklingen av näringslivet. Regeringen har också vidtagit många åtgärder för att få balans i ekonomin. Devalveringen, lämnandet av ormen och andra åtgärder har inneburit att våra exportföretag nu kan konkurrera med andra länder. På det sättet kan vi så småningom få en expansion i näringslivet som ger en motor för nya jobb. Vi behöver förbättra de deltidsarbetandes villkor, det är vi helt överens om. Regeringen har satsat på den informationskampanj som jag tidigare talade om. Jag tror att den är mycket viktig. Med den semesterlag som trädde i kraft I januari 1978 har man avskaffat orättvisor mot de deltidsarbetande. Det blir enhetliga regler för hur tjänstledighet för våra barn skall räknas i statlig tjänst. Man kommer också att driva fram förslag som ger de deltidsarbetande större möjligheter att få del av utbildningen i företagen. På många statliga myndigheter kommer man regelbundet att ha s.k. planeringssamtal med de anställda, och man kommer att undersöka om dessa vill ha längre arbetstid eller ej. När det sedan gäller jämställdhetsbidraget kunde det vara intressant att få reda på vilken effekt den höjning till 14 kr. som skedde kommer att få. Man kan jämföra med det resultat som ett bidrag med 8 kr. givit. Så Norrbotten. Får man inte sälja malmen, Anna-Greta Leijon, på grund av att det är fel sort och på grund av att den kostar för mycket, då finns inte mycket att göra. Då blir det ett problem för de människor som arbetar i Norrbotten. Jag tycker verkligen att regeringen har satsat. Det ligger förslag om att LKAB skall få 200 milj.kr., ASSI har fått över 500 milj.kr., NJA har fått närmare ett par miljarder om inte mer i det här läget. Vad beträffar de unga flickorna i Kiruna som måste skaffa sig barn kan jag säga att också jag är upprörd, Anna-Greta Leijon. Men detta är något som pågått ända sedan den socialdemokratiska regeringens tid. Flickorna i Kiruna har fått flytta söderut därför att det inte fanns jobb.

Herr talman! Först ett par ord om de deltidsarbetande. Vi är eniga om att förbättra deras villkor, säger Eva Winther. Det är möjligt, men varför skall det alltid ta så lång tid? När den nya regeringen trädde till, fanns i arbetsmarknadsdepartementet ett redan remissbehandlat förslag från den gamla jämställdhetsdelegationen. Det innehöll en rad förslag till förbättringar för de deltidsarbetande. Detta fick ligga i arbetsmarknadsminister Ahlmarks låda, innan han över huvud taget började tala om det. Vad han då gjorde var att tillsätta ytterligare utredningar. Vi har i dag en mängd problem för de deltidsarbetande. De har osäkerhet i anställningen och vi kan göra saker för att förbättra detta, men det skall inte behöva ta år efter år. Sedan talade Eva Winther om att det kunde vara intressant att jämföra vilka olika effekter 8 kr. eller 14 kr. skulle få som jämställdhetsbidrag. Här bollar man med miljardbelopp när det gäller stöd till företag i olika sammanhang, varför det förefaller mig barockt att då hålla på med ett petande när det gäller sådana saker som jämställdhetsbidraget och bidraget till utbildning av handikappade i företagen. Vi behöver en balans och en vettig ekonomisk politik föratt kunna ha en hög sysselsättning, Eva Winther. Det är det som vi saknar i dagens Sverige. Det måste finnas en framåtsyftande ekonomisk politik och en näringspolitik som lägger grunden för en trygg sysselsättning, och den saknar vi i dag i Sverige. Vad industriminister Åsling gör är framför allt att tillsätta den ena utredningen efter den andra, oftast bestående av några verkställande direktörer som skall sitta och avgöra var det skall ske nedläggningar, hur många människor som skall avskedas där och hur många som skall avskedas där. Sådant arbete är naturligtvis också nödvändigt, men vad som framför allt behövs är en satsning för framtiden. Socialdemokraterna har under hösten och denna vår presenterat en lång rad förslag om att öka investeringarna och stimulera framtidstron i det svenska näringslivet liksom förslag om hur man skall underlätta tillskapandet av nya jobb i stället för att bara diskutera nedskärningar. Men kring dessa förslag tar den borgerliga regeringen aldrig upp någon allvarlig diskussion. Förslagen avvisas mycket kortfattat, och man kallar vårt parti för missnöjespartiet. Visst har situationen i Kiruna och för LKAB varit besvärlig under en lång följd av år. Jag finner att min repliktid är ute, men jag återkommer om jag får en chans till.
Herr talman! Visst behövs det en vettig ekonomisk politik. Socialdemokraterna hänvisar i sammanhanget till motioner, som de har lagt fram, med förslag till åtgärder. Det är motioner som behandlas i olika utskott. Också regeringen lägger sina förslag till en stabilare ekonomi. Det är förslag om en förbättrad och aktiv näringspolitik, energisparande och hushållning och förbättringar för att öka bostadsbyggandet. Tillsammans är det förslag som ökar sysselsättningen. När det gäller de deltidsarbetandes villkor frågar Anna-Greta Leijon varför det skall ta så lång tid innan regeringen kommer med förslag. Jag vet inte om förslagen kom så mycket fortare under den socialdemokratiska regeringens tid. Låt oss bara slå fast att de deltidsarbetandes villkor behöver förbättras.

Herr talman! Jag kan mycket väl förstå att ett f.d. statsråd känner sig besviken över att inte arbetsmarknadsministern eller representanter från arbetsmarknadsdepartementet hela tiden är på plats i kammaren under en sådan här lång debatt. Vi som kommer en bit ned på talarlistan får nog acceptera detta förhållande. Så fick vi göra även under den gamla regeringens tid. När riksdagen i dag har att ta ställning till olika arbetsmarknadspolitiska insatser kan man konstatera att det finns en mycket bred politisk enighet bakom de huvudförslag som regeringen har föreslagit riksdagen. Det finns emellertid ett relativt stort antal reservationer från socialdemokratiskt håll, men flera av dem gäller frågor som regeringen under hösten 1978 kommer att aktualisera i en proposition med utgångspunkt i sysselsättningsutredningens delbetänkande Arbete åt handikappade. Min avsikt är att närmare kommentera de socialdemokratiska reservationerna nr 6, 9-12 och 15. I reservationen 6 behandlas vissa frågor som berör jämställdheten i arbetslivet. Både Anna-Greta Leijon och Eva Winther har berört frågan om en höjning av jämställdhetsbidraget från nuvarande 8 till 16 kr. Eftersom det pågår försöksverksamhet inom åtta län med ett förhöjt bidrag finns det anledning att avvakta den utvärdering som AMS och jämställdhetskommittén gemensamt skall göra för att redovisa erfarenheterna innan man vidtar ytterligare åtgärder. Det är ju i och för sig inte säkert att det är bidragets storlek som är avgörande för ett lyckat resultat när det gäller att bereda kvinnor resp. män arbete i av motsatta könet typiskt dominerade yrken. Det beror säkerligen också på en mängd andra faktorer. Den pågående försöksverksamheten med könskvotering för erhållande av regionalpolitiskt stöd i form av bidrag och lån vid nyrekrytering av personal har pågått sedan 1974. Utfallet av denna försöksverksamhet har i stort varit tillfredsställande, men vi kan ändå konstatera att AMS i stor utsträckning har varit tvingad att lämna dispenser för att man inte har kunnat klara av kravet att 40 96 av de arbetsplatser som har tillkommit skulle förbehållas vartdera könet. Det kan därför finnas anledning att undersöka vad det beror på och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att komma åt problemet. Olika utbildningsinsatser är säkerligen nödvändiga. Därför bör denna undersökning ske innan man går vidare på andra områden, som har föreslagits i den socialdemokratiska reservationen. Nämnas kan att jämställdhetskommitténs sekreteriat har börjat att studera dessa frågor, och det är viktigt att man kan komma med konstruktiva förslag till lösningar. En annan fråga som också berörs i reservationen är vidgade försök med utbildning av äldre arbetssökande personer. AMS har på sysselsättningsutredningens uppdrag bedrivit sådan verksamhet inom Gävledistriktet. Resultatet av denna försöksverksamhet har blivit mycket gott. Sålunda kan man konstatera att antalet beviljade arbetsmarknadsutbildningar inom distriktet under perioden oktober 1976-april 1977 ökade med 38 96 jämfört med motsvarande period föregående år och att kvinnorna nästan hade fördubblat sin andel av beviljade arbetsmarknadsutbildningar under nämnda period. Insatserna har bl.a. bestått i en ökad information om arbetsmarknadsutbildning. Detta har skett genom enskilda samtal men även genom en ökad kollektiv information. Det finns emellertid mycket mer att göra, och därför har jämställdhetskommittén startat en omfattande utredning för att komma med förslag på lämpliga åtgärder som kan leda till en ökad återgång till arbetsmarknaden för kvinnor. Den försöksverksamhet som bedrivs inom Gävledistriktet kan enligt utskottets uppfattning bedrivas inom andra regioner inom ramen för nu gällande ordning. I reservationen 6 hälsar socialdemokraterna med tillfredsställelse — och tar själva i mycket stor utsträckning åt sig äran därav — att man kan utnyttja 25 kronan till ”jämställdhetsutbildning”. Att ändringen har kommit till stånd i de föreskrifter som utfärdats torde lika mycket bero på de framstötar som jämställdhetskommittén har gjort. Nämnas kan också att jämställdhetskommittén har utverkat medel till studieförbunden för att ta fram ett i detta sammanhang lämpligt studiematerial. Med tanke på de aktiviteter som pågår på olika områden finns det ingen anledning för riksdagen att nu ta något initiativ. I reservationen 9 tar socialdemokraterna upp frågan angående de handikappades ställning på arbetsmarknaden. I delbetänkandet Arbete åt alla skrev sysselsättningsutredningen 1975 om de arbetshandikappade bl.a. följande: ”Svårigheten att bereda handikappade och äldre sysselsättning var även under den senaste högkonjukturen påtaglig. Detta trots att det var god tillgång på arbete och brist på arbetskraft.

Det är, Anna-Greta Leijon, ingen njugghet från regeringens sida mot de handikappade, utan det är väl rätt naturligt att regeringen vill avvakta remissvaren på sysselsättningsutredningens förslag innan man föreslår förändringar av nu gällande bidrag. Sysselsättningsutredningens förslag är som bekant ute på remiss, och som jag sade inledningsvis är avsikten att regeringen under 1978 skall avlämna en proposition på det här området. Jag vill understryka hur angeläget det är att åtgärder vidtages för att förbättra de handikappades situation på arbetsmarknaden, och jag utgår ifrån att regeringens förslag i huvudsak kommer att ligga i linje med det förslag som sysselsättningsutredningen har stannat för. Därför finns det, herr talman, ingen anledning att riksdagen i dag tar något initiativ i frågan. Reservation 10 behandlar höjning av bidraget för drift av enhet för arbetsprövning/arbetsträning med 1000 kr. per plats och 1200 timmar. Riksdagen fattade i december månad 1977 beslut om att staten skulle överta huvudmannaskapet. Det innebar att förhandlingar skulle upptas mellan de nuvarande huvudmännen för verksamheten och staten. Så har också skett. Dessa förhandlingar pågår och då hör det ju till god praxis att man inte vidtar några förändringar förrän man sett resultatet. Därför är utskottsmajoriteten av den uppfattningen att några förändringar icke bör vidtagas i dagens läge. I reservationen 11 behandlas frågan om höjning av bidraget till utbildning av handikappade i företag. Detta är en fråga som sysselsättningsutredningen också har behandlat i sitt delbetänkande. Där förslås att bidragen från AMS vid företagsutbildning av handikappade bör höjas till 75 96 av den totala lönekostnaden, och vid svåra handikapp bör man ha möjlighet att jämka bidragen till att utgå med 100 96 av den totala lönekostnaden. Utskottsmajoriteten är av den uppfattningen att någon förändring inte bör vidtas nu, dels med tanke på att sysselsättningsutredningens förslag är ute på remiss och att förslag kommer att lämnas under hösten, dels med tanke på de möjligheter som AMS redan har i dagens läge att i vissa fall jämka bidraget. Även på den här punkten hoppas jag att regeringen i huvudsak kommer att följa utredningens förslag till insatser från samhällets sida. I reservationen 12 har socialdemokraterna framfört krav på att driftbidraget till skyddade verkstäder skall höjas med 1 000 kr. per plats och 1 200 timmar. Även på denna punkt pågår förhandlingar mellan statens förhandlingsnämnd, som sköter förhandlingarna på uppdrag av regeringen, och de nuvarande huvudmännen om övertagande av verksamheten. Därför anser utskottsmajoriteten att det är felaktigt att göra någon höjning av nu utgående belopp. Slutligen, herr talman, vill jag något kommentera också reservationen 15, som behandlar frågan om bidrag till arbetarskyddsfonden. Det är en bekant fråga som tidigare har diskuterats här i kammaren. Vi har olika uppfattningar. Majoriteten anser att finansieringen bör ske via statsbudgeten, inte via arbetsgivaravgifter. Vidare anser vi det vara riktigt att också arbetsgivarorganisationerna får möjlighet att erhålla bidrag för sin utbildning. Förhandlingar pågår nu om avtal på medbestämmandeområdet, och det kommer ju att leda fram till att det blir nödvändigt även för arbetsgivarorganisationerna att utbilda sina medlemmar, när avtalen är klara. Och då tycker vi det är riktigt att också de organisationerna får möjlighet att erhålla bidrag för detta ändamål ur arbetarskyddsfonden. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets

Herr talman! Arne Fransson har nu, liksom tidigare Eva Winther, talat om den försöksverksamhet som pågått i Gävleborgs län och som syftat till att få med fler människor i arbetsmarknadsutbildningen, framför allt då litet äldre människor som i dag är dåligt representerade i den utbildningen. Vad vi vill är att man med denna försöksverksamhet som grund men också med andra åtgärder skall vidga det arbetet till fler län eller delar av län, där kvinnornas yrkesverksamhetsgrad är låg och där vi vet att det finns många kvinnor med kort grundutbildning som i dag egentligen inte har någon chans att utnyttja arbetsmarknadsutbildningen och därigenom få yrkesutbildning. Om man läser motionen och reservationen ordentligt skall man finna att vi där säger att försöksverksamheten i Gävleborgs län skall vara en grund samt att man skall bygga vidare på den och bättre samordna möjligheterna till samplanering av kommunal vuxenutbildning, studieförbundsverksamheten och arbetsmarknadsutbildningen. Och det, Eva Winther och Arne Fransson, kan vi inte göra inom ramen för de bestämmelser som finns i dag. Därför är utskottsmajoritetens skrivning på den punkten inte riktig. Låt mig sedan litet mera ta upp frågan om de handikappade. De har fått vänta väldigt länge. De fick vänta över ett år innan den borgerliga regeringen lade fram förslaget om de skyddade verkstäderna. När Arne Fransson nu hänvisar till det nya huvudmannaskapet där och tar det till intäkt för att inte höja driftsbidraget till de skyddade verkstäderna, så är det väldigt underligt. Så som det nu är, och på grund av regeringens tidigare handläggning av denna fråga, kommer det nya huvudmannaskapet att bli en realitet tidigast den 1 januari 1980. Jag tycker också det är konstigt att man tar sysselsättningsutredningens förslag som vi får hoppas kommer att behandlas av riksdagen till hösten — till intäkt för att inte höja utbildningsbidraget, som i normalfallet fortfarande är 8 kr. Jag vill påminna Arne Fransson och Eva Winther om att vi också förra året lade fram samma förslag som i år men då blev nedröstade. De handikappade skall väl inte behöva vänta år efter år! Vi skrev vår motion just i de dagar då sysselsättningsutredningens förslag om de handikappade skulle läggas fram, och därför tog vi i motionen upp kravet att regeringen den här gången inte skulle låta de handikappade vänta längre. Nu hoppas jag verkligen att den proposition som det talas om kommer att läggas fram och att den också då innehåller väsentliga förbättringar för de handikappade!

Herr talman! Jag delar Anna-Greta Leijons uppfattning att det är nödvändigt att samhället vidtar åtgärder för att förbättra situationen för de arbetshandikappade. Det var naturligtvis med detta som bakgrund som sysselsättningsutredningen hade anledning att bryta ut och göra ett delbetänkande, som mycket noggrant och ingående tar upp frågor som berör de arbetshandikappade. Med tanke på att förslaget är ute på remiss är det rätt naturligt att regeringen vill avvakta de synpunkter och de förslag som inkommer från remissinstanserna innan man lägger fram ett komplett förslag till riksdagen. Alla vet vi ju att det är absolut nödvändigt att åtgärder vidtas för att förbättra situationen för de arbetshandikappade.

Det behövs inget initiativ från riksdagen, utan detta kan ändå genomföras. Jag hoppas att arbetsmarknadsstyrelsen vidtar åtgärder i linje med uppläggningen i Gävle, till glädje för de människor som av olika anledningar inte tidigare har kunnat delta i arbetsmarknadsutbildning.